Herr talman! Den 4 mars presenterade regeringen proposition 1987/88:90, Miljöpolitiken inför 90-talet. Där redovisar regeringen för första gången någonsin en samlad politisk bedömning av miljöpolitiken. Därför kan jag hålla med Lennart Brunander om att den här debatten känns litet underordnad - eller att det är svårt att hetsa upp sig i den här debatten — med tanke på det stora arbete när det gäller miljövården som pågår i utskottet. Vi kommer att få en utförligare debatt om miljöpolitiken senare, när vi skall diskutera den stora miljöpropositionen. I det betänkande som vi nu behandlar, JoU 1987/88:18, tas de förslag upp som regeringen lagt fram under miljöoch energidepartementets huvudtitel, alltså anslagen till departementet, utom vad gäller energipolitiken. En del av de frågor som behandlas här återkommer också i anslutning till riksdagens behandling av miljöpropositionen, proposition 1987/88:90. I det här betänkandet behandlas 36 motionsyrkanden, och det finns 12 reservationer fogade till betänkandet. Sverige har under lång tid fört en systematisk och aktiv miljöpolitik, och detta har skett med hjälp av både lagstiftning och organisatoriska åtgärder. I takt med förändringen av samhället och den fortsatta industrialiseringen har begreppet miljövård fått en alltmer omfattande innebörd. Miljöpolitiken är i dag till stora delar inriktad på åtgärder för att begränsa och förebygga föroreningar av luft, mark och vatten. Men miljöpolitiken måste utvecklas för att människors rätt till en god miljö skall kunna tryggas. En viktig del i miljövårdsarbetet är att hos allmänheten öka kunskaperna och medvetenheten om miljön. Det intresse som allt fler människor visar för miljön är glädjande, samtidigt som det bör möjliggöra ett bra resultat i det framtida arbetet. Jag har också den uppfattningen att det finns en väl förankrad insikt om att en aktiv miljöpolitik har en avgörande betydelse för vår samlade välfärd, inkl. ekonomi och sysselsättning. Detta innebär att miljöpolitiken på många sätt griper in i människors vardag. Miljöhänsynen måste påverka vårt handlande både i arbetslivet och på fritiden. Det är nödvändigt med ett stort miljömedvetande hos företagen, så att onödiga miljöskador inte uppstår. Det bästa sättet att klara miljön är ju att se till att skador aldrig uppstår. Det finns tyvärr fortfarande många företag som inte uppfyller kraven på en god miljö. Dessa företag måste vidta åtgärder så att kraven uppfylls. Men det får inte gå till så att de kan köpa sig fria; de måste uppfylla kraven genom miljöförbättrande åtgärder. Jag skall så kort som möjligt kommentera de 12 reservationer som är Reservation 1 är knuten till punkt 6, Övervakning av miljöförändringar m.m. På den punkten sker förstärkningar vad gäller länsstyrelsernas resurser för prövning och tillsyn av miljöskyddslagen. Någon ytterligare tilldelning av resurser utöver vad som föreslagits anser sig inte majoriteten i utskottet kunna gå med på, varför jag yrkar avslag på reservation 1. I reservationerna 2 och 3 tas anslaget till miljövårdsforskningen upp. I ena fallet vill vpk att riksdagen skall avslå regeringens förslag, och i andra fallet vill folkpartiet öka på regeringens förslag med 10 milj.kr. Det här anslaget bekostar forskningsoch utvecklingsarbete inom miljövårdsområdet. Olika former av tillämpad forskning inom miljövårdsområdet betalas alltså från detta anslag. En särskild forskningsnämnd vid statens naturvårdsverk med företrädare för såväl forskare som avnämare beslutar om anslagets närmare användning. Just den insyn som på det här sättet finns tycker jag gör den kritik som vpk för fram i reservation 2 överflödig. I reservation 3 vill folkpartiet öka anslaget till forskningen. Den reservationen är också knuten till punkt 35 i jordbruksutskottets betänkande 17, alltså det nyss behandlade betänkandet, varför jag med hänvisning till den redan förda debatten yrkar avslag även på den reservationen. När det gäller punkt 8, Särskilda projekt på miljövårdens område, finns inte mindre än sju reservationer fogade till betänkandet. Från det här anslaget betalas bl.a. bidrag till vård av det äldre odlingslandskapet och kostnader för handlingsprogrammet när det gäller att halvera kemikalieanvändningen i jordbruket samt havsföroreningarna. I reservation 4 tar man upp frågor om havsföroreningarna. Detta är frågor som riksdagen behandlat vid flera tillfällen tidigare och som vi får anledning att återkomma till i samband med behandlingen av den miljöpolitiska propositionen. I den propositionen får frågan om havsföroreningarna sin speciella behandling, och därför finns inte anledning att nu ta upp en särskild debatt i den frågan. Därför vill jag yrka avslag på reservation 4 i denna del. När det gäller reservation 4 i övrigt och reservationerna 5 och 6 beträffande odlingslandskapet blir också dessa frågor föremål för behandling till viss del i samband med den stora miljöpropositionen. Vi är dock överens om att jordbrukslandskapet är en viktig tillgång för växtoch djurliv samt för kulturliv, friluftsliv och rekreation. När det gäller särskilda projekt ställs pengar till länsstyrelsernas förfogande. Anslagets storlek är vi ju inte eniga om. Men eftersom delar av detta anslag behandlas senare, vill jag nu fatta mig kort och yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna. I reservationerna 7, 8, 9 och 10 tas en rad frågor upp som bl.a. handlar om det s.k. NOLA-projektet och särskilt anslag för hagmarksersättning. Utskottet konstaterar att odlingslandskapet är en tillgång inte bara för jordoch skogsbruk. Det har, som jag tidigare nämnde, stor betydelse för ett rikt växtliv och djurliv, liksom i kulturellt avseende och som en tillgång för friluftsliv och rekreation. För att vi skall kunna behålla ett mångsidigt odlingslandskap krävs ytterligare insatser, och det är också vad som föreslagits. Den syn på odlingslandskapet som alltmer kommer till uttryck tycker jag är glädjande. Den samverkan som också alltmer sker mellan myndigheter och organisationer är till stor nytta och bör kunna vidareutvecklas. För att kunna få en aktuell helhetssyn bör kommunernas översiktsplaner vara ett bra instrument i det lokala arbetet. Dessa frågor återkommer också i annat sammanhang. För dagen vill jag yrka avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan. Vad gäller reservationerna 11 och 12 om anslag till kemikalieinspektionen är det en fråga som vi också återkommer till i ett senare sammanhang. Vidare har utskottet ansett att frågan om kemikalieinspektionens organisation och resurser bör behandlas först efter det att resultatet av den nu pågående utvärderingen av inspektionens verksamhet föreligger. Vi vet också att det finns motioner väckta om kemikalieinspektionen i anslutning till miljöpropositionen. Jag vill därför yrka avslag på reservationerna. Fru talman! Som avslutning yrkar jag bifall till utskottets hemställan i alla delar och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Att dagens debatt är avslagen, som Ove Karlsson säger att han själv känner, beror på regeringens senfärdighet. Debatten är uppdelad på två omgångar med flera veckors mellanrum. Det är inte alls så som Ove Karlsson försökte framställa det, att regeringens proposition som presenterades den 4 mars är den första samlade politiska bedömningen av miljöfrågorna. Sanningen är att socialdemokraterna kom sist av alla partier. Här får alltså Ove Karlsson stå med ansvaret för den senfärdighet som regeringen visat prov på. När Ove Karlsson påstår att det i stort sett är bra som det är, vill jag verkligen beklaga att vi inte får några argument för eller motiveringar till varför man t.ex. inte anslår några pengar till länsstyrelserna, bara ett blankt avslag. Jag vill fråga om Ove Karlsson inte har följt med vad som hänt. Har han inte tagit del av larmrapporterna som nådde oss före påsk? Har han inte nåtts av budskapen om att länsstyrelserna helt enkelt inte klarar av att uppfylla sina åtaganden och att viktiga miljöärenden bara blir liggande? Klara miljöbrott kan inte beivras därför att länsstyrelserna inte har några resurser. Till detta säger Ove Karlsson att det inte blir några mer pengar utan att vi ens får reda på varför. Det är ledsamt att vi inte får ta del av majoritetens motiv för att så snabbt avslå väl avvägda prioriteringar och förslag till en satsning på miljövårdens område som är mycket viktig. Fru talman! Jag vill passa på att upprepa att vi föreslår en rejäl förbättring med 10 milj.kr. för övervakning av miljöförändringarna. Där är tyvärr regeringens svar fortfarande nej. Vi föreslår ett rejält påslag för miljöforskningen, och regeringens svar är ett blankt nej. Vi föreslår ett rejält påslag med ytterligare 17 milj.kr. för särskilda projekt på miljövårdens område. Regeringens svar är fortfarande ett blankt nej. Nej, Ove Karlsson, detta kan vi inte acceptera.
Fru talman! Ove Karlsson sade att regeringens proposition om miljön nu har kommit, att den innebär en helhetssyn på alltsammans och att den kan lösa alla problem. Det är, som Anders Castberger sade, inte den första politiska bedömningen av miljöfrågorna. Dessutom var propositionen en besvikelse. Där fanns inte alls sådana förslag som hade varit nödvändiga för att lösa miljöproblemet. Till detta återkommer vi. Ove Karlsson sade att odlingslandskapet är av intresse och betydelse inte bara för jordbruket. Det var bra att Ove Karlsson sade det, därför att det är motivet till att vi anser att jordbruket inte skall betala alla kostnader. Ove Karlsson och socialdemokraterna borde dra samma slutsatser om de tycker så. Ove Karlsson yrkade avslag på reservationerna om kemikalieinspektionen därför att dessa frågor återkommer. Men det gör de väl knappast i den formen, för nu avslår man våra krav på mer pengar. Eller är det möjligtvis så, Ove Karlsson, att våra förslag blir bifallna nästa gång ärendet kommer uppi anslutning till en proposition? I så fall vore det värdefullt att få veta det nu.
Fru talman! Anders Castberger säger att det är regeringens senfärdighet som gör att det har uppstått svårigheter och att regeringen inte har velat ta något helhetsgrepp i miljöfrågan. Men om vi skall vara riktigt ärliga är det väl ändå regeringen som har arbetat mest effektivt på att få fram ett miljöprogram och som tar ett ansvar i dessa frågor. Regeringen har i ett flertal sammanhang prioriterat frågan om miljön och gett klara riktlinjer för det fortsatta miljöarbetet. Folkpartiet är knappast offensivt i frågan, utan har vid ett flertal tillfällen ägnat sig åt en viss form av överbudspolitik när det gällt att anslå pengar för dessa ändamål. Det sker en utvärdering av kemikalieinspektionens verksamhet, och det kommer därefter ett förslag till ny organisation. Att nu gå in med nya grepp på detta område vore ansvarslöst. Lennart Brunander talar om odlingslandskapet, och utskottet har i sin skrivning klargjort majoritetens syn på dessa frågor. Till dessa frågor återkommer vi till senare, och jag nöjer mig med ett bifallsyrkande i dag.
Fru talman! Skulle det vara ett prov på effektiv politik att lägga fram en proposition så sent att debatten i kammaren måste delas upp och att dessutom det som så småningom beslutas inte kommer att kunna träda i kraft förrän långt efteråt? Det är inte folkpartiets uppfattning om vad en effektiv politik bör stå för. Skulle det, Ove Karlsson, vara att prioritera miljön när man inte anslår de pengar som det är klart bevisat att det finns behov av! Allt medan utvärderingen som Ove Karlsson talar om pågår kan den ena miljönedsmutsaren efter den andra utan risk fortsätta med sin nedsmutsning. Jag vill också passa på att framhålla när det gäller NOLA-projektet att det är ett femårsavtal som tecknats med ett antal lantbrukare som visat intresse för att hålla jordbrukslandskapet öppet. Nu kan inga nya avtal tecknas därför att det inte finns mer pengar. Det finns enligt naturvårdsverket möjlighet att hålla 60 000 hektar av det karakteristiska odlingslandskapet öppet men för detta behövs ytterligare 5 milj.kr. När Einar Johanssons änka i Dragsnäs, Ramkvilla strax söder om Vetlanda, inte orkar driva det lilla lantbruket vidare, när hönsen slutat sprätta och arbetshästen fått slaktas, då finns det ingen möjlighet att hålla landskapet öppet. Eller när hennes granne Olle Fransson får beså alla sina hagar med gran, då är det inte längre fråga om att barndomens hagar och små fält finns kvar, då är det inte fråga om en liten romantisk rest. Det handlar om att kunna ge våra barn känsla för kreatur och andra husdjur. De kulturhistoriska värdena tillsammans med de estetiska måste ges en plats. Detta vill tydligen inte socialdemokraterna. Jag tycker att det är synd.
Fru talman! Jag delar Ove Karlssons uppfattning att regeringen har ansvaret för att vårt fina Sverige skall förbli ett bra land ur miljösynpunkt också i fortsättningen, men tyvärr tar regeringen inte det ansvaret.
Fru talman! Jag tror att vi kan konstatera att regeringen tar ansvaret. I debatten om odlingslandskapet och NOLA-pengarna vill jag säga att det anslaget har förstärkts och att insatser har gjorts. Faktum är väl ändå, Castberger, att odlingslandskapet har förändrats under århundradenas lopp — sedan är det bara fråga om hur snabbt det sker under olika perioder och på vilket sätt. Det är litet svårt att förstå vad Castberger egentligen menade med det han sade i slutet av sitt senaste inlägg. Hästen har försvunnit och i arbetet ersatts av traktorer och maskiner, men fortfarande görs insatser för att behålla odlingslandskapet, samt bedriva ett aktivt jordbruk med kreatursdrift. Både bonden och samhället har sedan gammalt ett ansvar. Sedan vill jag säga att det som ni vet anslås mer pengar till länsstyrelserna för tillsyn av miljön.

Fru talman! Det finns risk, tror jag, för att miljöpolitiken framöver, kanske ju närmare valet vi kommer, blir det politiska fält på vilket alla partier söker slå svenskt rekord i radikala formuleringar. Faktum är ju att vi redan i dag har så många miljökrav, så många positiva miljöpolitiska ställningstaganden, från samtliga politiska partier och i debatten, att det nu är hög tid att gå från ord till handling. Tekniken finns ju, och möjligheterna existerar: Vi kan stoppa försurningen som svavelrika rökgaser sprider över människor, skogar, vattendrag och övriga arealer. Vi kan hejda ofantligt mycket av den nu pågående miljöförstöringen, om vi använder befintlig teknik. Jag vill alltså ha sagt att det nu inte krävs fler paroller, utan det krävs rejäla åtgärder. Fru talman! Likväl är det så, att om vi — och jag tror vi klarar det bäst gemensamt — lyckas få stopp på de svenska försurande och förgiftande utsläppen, så drar vindarna över oss stora mängder miljöförstöring, och länder runt om oss ödelägger de vattendrag som omger våra svenska kuster. Jag tror således att miljöpolitisk trovärdighet kräver av oss att vi med stor beslutsamhet engagerar oss för internationella miljöpolitiska åtgärder. I miljöpropositionen understryker regeringen för övrigt detta. Och utskottet hänvisar till att ytterligare internationella överenskommelser är att vänta. Jag tror att det också fordras bilaterala konstruktiva åtgärder. Vi kan inte vänta tills stora grupper av miljöpolitiskt sömngångaraktiga stater vaknar till sans. Det krävs, menar vi kristdemokrater, av Sverige att det statuerar exempel på regelrätt ”miljödiplomati”, på miljöpolitiska biståndsinsatser. Fru talman! Därför har vi i motion Jo735 föreslagit att 200 miljoner skall satsas på miljöpolitiska insatser till det ekonomiskt svaga Polen. England har råd att ta itu med sin export av miljöförödelse. På fru Margaret Thatchers hjässa behöver det samlas mycket miljöpolitiskt brännande kol. Polen har däremot, som vi vet, knappast råd. Nyligen smugglades en hemlig rapport som avhandlar Polens miljösituation ut ur Polen. Rapporten ger oss rena skräckbilderna. Akademin för samhällsvetenskaper i Warszawa är ansvarig för den publicerade eller utsmugglade kartläggningen. I Polen är skogsdöden så att säga ett passerat stadium. Nu handlar det om att rädda människan. Enligt rapporten är det inte 30 000 ton svavel som vindarna transporterar från Polen till Sverige utan 52 000 ton, således nära det dubbla antalet ton i jämförelse med vad som deklareras officiellt. Floden Wista för, dag ut och dag in, ut en giftbemängd sörja i Östersjön. Warszawa lär ju vara den enda huvudstad i Europa som inte har något reningsverk. Ja, fru talman, så kunde uppräkningen av de miljöpolitiska missförhållan dena i Polen, på grundval av den rapport som smugglats ut, forsätta länge. Helt nyligen skrev Magnus Andersson, ordförande i Svensk-polska miljöföreningen, en artikel i Dagens Nyheter. Jag skall citera bara några få korta passusar ur den: ”En tredjedel av befolkningen lever i områden som hotas eller redan har drabbats av ekologisk katastrof. Detta erkänns t om av myndigheterna.” Om industriområdena runt Katowice skriver Magnus Andersson: ”Enligt en rapport —-—-—- har denna region troligtvis den mest förorenade luften i hela världen. I mitten av 70-talet evakuerades en hel stadsdel i Katowice som låg i närheten av ett stort blyverk. En novembermorgon 1986 hittades 150 spädbarn döda i sina sängar i Katowice. De klarade inte den förhöjda luftföroreningshalten i luften som uppstått under natten.” Fru talman! Jag tror inte någon här i kammaren lever i okunnighet om att det krävs radikala åtgärder i länder runt omkring oss för att vår egen miljöpolitiska situation skall bli en annan. Kds motion Jo735 syftar till att nu påbörja ett konkret miljöpolitiskt arbete, som skulle visa solidaritet gentemot ekonomiskt sämre bemedlade grannfolk och dessutom påtagligt och positivt gagna den svenska miljöpolitiska situationen. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till motion 1987/88:J0735 yrkande 15 samt reservationerna 1, 4, 9 och 12.

Fru talman! Som vanligt vid den här tidpunkten på riksdagsåret har kammaren att behandla arbetsmarknadsdepartementets budget vad gäller arbetsmarknadspolitiken.

Nu har jag blivit informerad om att det tyvärr inte är möjligt, beroende på att arbetsmarknadsministern tycks ligga till sängs och vara sjuk. Då får vi väl göra så att hennes representanter från departementet får ta med sig budskapet hem. Därför är vi särskilt tacksamma för att ni finns här i dag. Vår uppfattning vad gäller den förda arbetsmarknadspolitiken framgår av det ganska digra betänkandet och en mängd reservationer, men det finns skäl att vid det här tillfället också peka på en del andra viktiga betingelser som har varit vägledande och i alla fall utåt sett har varit bilden av regeringens arbetsmarknadspolitik. Vi har begåvats med ytterligare en utomordentligt charmfull kvinnlig arbetsmarknadsminister, som sedan sitt tillträde har haft en ganska trivsam tillvaro, vad jag har förstått. Det har varit mest hurrarop och silkesvantar och möjligen en och annan korrigerande synpunkt från oppositionen. Förvisso är inte det den rätta bilden av arbetsmarknadsläget i dag och de problem som vi ser för Sveriges ekonomi. Arbetsmarknadsministern har mest ägnat sig åt att lägga fram en och annan okontroversiell proposition och att dela ut mindre projektbidrag till olika mer eller mindre seriösa projekt ute i landet. Ett projektbidrag — och det är förvisso inte litet — tror jag att det finns särskilt skäl att uppmärksamma redan i dag, nämligen det bidrag som det häromdagen dök upp förslag om på riksdagens bord. Arbetsmarknadsministern föreslår att 2,5 miljarder kronor av de arbetslöshetsförsäkrades pengar i ett huj skulle överföras till de fackliga organisationerna, i en enda jättegåva. : Man kan fråga sig —- och dessutom det socialdemokratiska partiets företrädare här i kammaren - i vilket syfte denna jättegåva har kommit till stånd. Är det månne så att arbetarrörelsens ena gren, socialdemokratiska partiet, förväntar sig återgäld för tacksamhetsskulden av arbetarrörelsens andra gren, fackföreningsrörelsen? Det kan tyckas långt att sträcka sig till att säga det här, men det är inte särskilt märkligt. Vi kommer ju ihåg inledningen till förra valrörelsen, när en leende Sigvard Marjasin, fackförbundsordförande, under applåder och pressens intresse överlämnade en gåva på 5 milj.kr. till det socialdemokratiska partiet att driva valrörelse för. Nu kommer Kommunal och andra fackförbund att få en rejäl påfyllnad i kassan med pengar som det inte riktigt sagts vad de skall användas till — andras pengar. Det är pengar vilkas ursprungliga syfte har varit och också fortsättningsvis borde vara att ersätta enskilda människors inkomstbortfall vid arbetslöshet. Om det var 5 miljoner inför media och dessutom, vad vi vet, en del utanför medias intresse förra valrörelsen, hur blir det den här gången då? Normalt mäklararvode brukar ligga på 5—10 96 så där. Alla fackförbund leds inte av socialdemokratiska ordförande. Det finns en del arbetslöshetskassor av mindre betydelse, t.ex. kassor för egna företagare och för handelsresande, men det är marginellt i det här sammanhanget. Jag förstår att Sten Östlund sitter här i kammaren och drar på munnen litet grand nu. Han vet vad de ekonomiska sambanden mellan de två grenarna på arbetarrörelsens träd betyder. Han vet ju att det kommer att lämnas bidrag för den kommande valrörelsen, och han vet nu att regeringen och socialdemokratiska partiet i ett slag förbättrar förutsättningarna för de socialdemokratiskt styrda facken att lämna ännu större bidrag.

Herr talman! Det är en annan sak som förundrar mig. Nu finns det kanske ingen vpk-are i salen — jo, där har vi en. Jag kan nämligen inte förstå hur vpk kan gå med på det här förslaget, för, Lars-Ove Hagberg, vad är det som kommer att hända om ni sitter i kammare och utskott och ger stöd åt det? Jo, huvuddelen av denna mycket stora summa pengar, åtskilliga hundra miljoner, kommer säkerligen att överlämnas till kommunistfientliga fackföreningar. Vad ni gör om ni stöder förslaget, Lars-Ove Hagberg, är att ni binder ris åt egen rygg. Ni brukar i alla fall då och då ha insikt i när sådant håller på att ske, och ni brukar också då och då kunna ta en del obekväma debatter. Jag måste säga att det rimliga vore att vpk redan i dag i talarstolen deklarerade att man är beredd att tillsammans med resten av oppositionen sätta stopp för denna väldiga resursöverföring, dessutom på orätt grund. Herr talman!

Jag tycker att ni skulle vara litet lugnare och litet mindre styva i korken när ni vill hämta hem hurraropen för att det ser bra ut på arbetsmarknaden. Vad är det ni har gjort för någonting sedan ni började regera 1982? Jo, de arbetsmarknadssiffror som ni solar er så glatt i mitt under en hygglig högkonjunktur är högre än vad de var den korta och inte alls lika intensiva högkonjunkturen 1980. Är det någonting att yvas över? Är inte det ett varningstecken, är inte det ett tecken som faktiskt visar att det kan finnas skäl att föra ett öppet resonemang om vad det kan bero på och vilka konsekvenser det kan få när konjunkturen en gång vänder? Det gör den ju, det vet ni och det vet vi. Den här arbetsmarknaden där allting är så bra är dessutom en devalveringsarbetsmarknad. Varför är det så bra?

Sammantaget blir det 32 20. Konstigt vore det väl, om inte det skulle få effekter på den svenska ekonomins utveckling, på möjligheten för de svenska företagen att konkurrera. Och tur är väl det, mina kära socialdemokrater, att det har varit så här, för ni har drivit en politik som utan den här nedskrivningen av den svenska kronans värde och därmed följande förbättring av företagens konkurrenskraft skulle ha inneburit att lönekostnadsökningar på 12 20 mer än i våra viktigaste konkurrentländer hade slagit igenom. Är ni inte det minsta oroade av det faktum att utvecklingen av svenska företags andelar på exportmarknaderna är och har varit utomordentligt svag? Hur kan den ha varit så svag när allting är så bra, när den tredje vägens politik är så framgångsrik? Vad tänker ni göra för att skapa beredskap för att ta emot arbetsmarknadsproblemen när konjunkturen vänder? Vad tänker ni göra när inte en kontinuerligt pågående nedskrivning av den svenska kronan räddar er från konsekvenserna av en felaktig politik? Då går det inte att sätta sig på det socialdemokratiska partiprogrammet och sedan i stort sett lägga föregående års arbetsmarknadspolitiska betänkande i kopieringsmaskinen, byta årtal och köra det en gång till. Det blir väl som vanligt när vi debatterar arbetsmarknadspolitiken — men vill ni inte svara på de här frågorna nu så kommer ni att tvingas till det. Har vi riktig tur så sitter ni inte i ansvarig ställning så länge till, och då om inte annat finns det förutsättningar för att faktiskt börja analysera och angripa en del av de här utomordentligt besvärliga problemen. Vad har ni gjort på arbetsmarknadsområdet från 1982? På vilket sätt har ni förnyat arbetsmarknadspolitiken? Inte ett dugg, inte enda dugg har ni gjort. Också på det området framstår ni som det gårdagens parti som ni alltmer är. Hälsa arbetsmarknadsministern, mina herrar, att nu är det faktiskt dags att hon för sin egen och regeringens skull ger sig på en del av de centrala förnyelsekraven på arbetsmarknadspolitikens område. Annars kommer hon inte att klara sig på sin allmänna charmighet och på sitt rykte om att ha varit en utomordentligt kompetent kommunalpolitiker. Hon måste ju lämna något mer bidrag till regeringens trovärdighet på det här området än att grabba 2,5 miljarder av andras pengar och ge dem till en kompis, för det är precis det det handlar om. Vad har ni gjort på den praktiska yrkesutbildningens område? Vi konstaterade tillsammans — notera att jag säger tillsammans — trots en rätt häftig politisk debatt för länge sedan, redan i slutet av 70-talet, att det var dags att göra någonting åt den praktiska yrkesutbildningen för att Sverige, svenska företag och svenska ungdomar skulle klara sig hyggligt i framtiden. Vad har ni gjort? Jo, ni satte i gång alldeles väldigt ambitiöst, och även om det inte var en inriktning på utredningsoch då antytt reformarbete som till hundra procent överensstämde med vad moderata samlingspartiet stod för, tyckte vi när utredningen satte i gång att det såg ut att kunna bli någonting. Vad bidde det då? Jo, det bidde en tumme. Tio förlorade år handlar det om. Det blir försöksverksamhet, det blir ju ingenting. Det här går inte, mina kära socialdemokratiska vänner. Om ni följt moderata samlingspartiet, så hade vi i dag stått inför introduktionen av en fullständig reformering av den praktiska yrkesutbildningen, som hade kunnat få effekt i slutet på 80-talet, och när vi går in i 90-talet, med full kraft. Men nu får vi en icke beslutför socialdemokratisk försöksverksamhet. Hur är det med den här väl fungerande, väl samarbetande regeringen, som klarar alla svårigheter och har en samordningsstrategi som aldrig har varit så framgångsrik i regerandets historia? Ni klarar inte av det här! Den högra handen vet inte vad den vänstra vill. Och när den högra handen vet vad den vänstra vill, då vill inte den högra handen vara med och betala. Så vart det inte den här stora reformen, utan det bidde en tumme. Det var inte så lätt att klara LO:s intressen. De utfästelser som gjorts i den aktuella utredningen gentemot den ena parten på arbetsmarknaden, vilka var en grundläggande förutsättning för att det hela skulle vara möjligt att genomföra, kunde inte infrias, därför att LO sade nej. Nu får LO del av en ordentlig summa pengar, 2,5 miljarder, så nu kanske LO blir litet enklare att hantera. Vad vet jag? Bo Nilsson vet säkert bättre. Men oavsett hur det förhåller sig, Bo Nilsson, har ni på det här området genom er politik skapat en situation med tio förlorade år när det gäller reformering av den praktiska yrkesutbildningen. Vad har ni gjort på arbetsförmedlingens område? Arbetsmarknaden, det svenska näringslivet, förändras i mycket snabb takt. Vi står inför en stor omställning, en stor förändring, inom den offentliga sektorn, och minst lika stor — om inte större ändå — blir omställningen för det privata näringslivet. Och vad gör ni? Ni har tillsatt en utredning i arbetsmarknadsdepartementet, och ni törs inte ens tala om för era närmaste intressenter vad den skall göra. Den tycks ju inte göra så mycket heller. Ni vågar inte föra ut till diskussion de förändringar som är nödvändiga, för i så fall skulle det bli intern strid i arbetarrörelsen. Och se, då blir det grus i maskineriet, och då kan ni förlora valet. Det är tydligtvis så, herr talman, att det socialdemokratiska partiet och den socialdemokratiska delen av fackföreningsrörelsen betyder mer för er än nödvändiga förändringar. Detta är illavarslande. En sådan regering kan vi inte ha för länge. Vad har ni gjort för att reformera arbetslöshetsförsäkringen? Där har ni ju faktiskt lagt ner arbete — en alldeles väldigt trogen enmansutredare plus hela bandet av experter har just presenterat ett förslag som går ut på betydligt mer än 2,5 miljarder till facket. Vad innehåller egentligen det förslaget? Ja, inte vad man kunde förvänta sig när det gäller ett parti som faktiskt alltid hävdar att det är det partiet som står för välfärden, för den generella välfärdspolitiken, för en social trygghet som skall omfatta alla. Nej, här var det inte fråga om detta, herr talman — det var fråga om att tryggheten skall omfatta facket. Hur kan ni acceptera, hur kan ni leva med en arbetslöshetsförsäkring som bara omfattar ungefär 70 96 av de arbetslösa? I mars månad var det 71 20, om jag räknar noga. Hur kan ni leva med att 22 20 av de arbetslösa får gå till socialbyrån, att 7 70 får mycket låg ersättning? Hur kan ni leva med detta? Att det är svårt förstår jag, men det hjälps upp genom hejarop från fackförbunden, som tycker att den nuvarande ordningen med begränsade arbetslöshetskassor är ett bra system. Tänk om det vore så, herr talman, att de som är med i PRO skulle ha högre pensioner än de som inte är med i PRO! Tänk om det vore så att de som är med i facket skulle ha en högre sjukförsäkring än de som inte är med i facket! Skulle det vara acceptabelt? Nej, inte ens för er! Men hur kan det vara sådana här förhållanden på det område vi nu diskuterar? Ni har en del att förklara. Jag tror inte att ni kan förklara det, för ni kan inte stå i riksdagens talarstol och säga att omsorgen om LO-förbunden och deras ledningar, era bröder, är viktigare än igångsättandet av en ordentlig reform som ger oss en allmän arbetslöshetsförsäkring. Herr talman! När det gäller ungdomarna, förutom yrkesutbildningen, har ni inte heller gjort just någonting. Jo, ett par gånger har ni gjort något, men då ”duttades det till” i skymundan någonstans, för när ni skall göra något på det området —t.ex. åt ungdomslagen — måste ni göra det som vi under många år har sagt måste göras. I tilläggsbudgeten kan vi se att ni försöker smyga igenom förslag om en minskning av antalet ungdomar i ungdomslagen. Men detta är inte så mycket att tala om! Det är ingen stor reform — det kan ni inte säga att det är. Det är ingen viktig förändring, därför att det är moderat politik. Rörligheten på arbetsmarknaden, som har varit ett mycket viktigt mål för socialdemokratin tidigare, vart har den tagit vägen? Ni kan inte ens tänka er att släppa fram ett förslag som AMS lade fram i sina petita, att AMS skulle få möjlighet att inom ramen för tilldelade medel till sysselsättningsskapande åtgärder utge starthjälp. Vad har hänt med socialdemokratin? Ni säger att det handlar om besparingsskäl. Det finns mycket annat att spara på! Det här är ju att spara på ett område där åtgärderna direkt slår ut i ökad faktisk arbetslöshet. Hur kan ni ta det på ert ansvar? På område efter område kan man, herr talman, konstatera att det inte hänt någonting. Ni har inte haft trycket på er heller, för arbetsmarknadsutvecklingen har ju varit ganska hygglig. Men det är en väldig skillnad mellan att driva kortsiktig politik, bortse från de hot som finns, och att ta ansvar och dra konsekvenser — ta ansvar och ha beredskap, ta ansvar och våga föra öppen debatt. Herr talman! Man brukar från socialdemokratiskt håll — och detta antar jag att vi får höra i dag också — svara på sådana här anföranden med att säga: Men hur blir det om ni skall regera? Vad skall ni komma överens om? Ni kan ju inte komma överens om någonting. Ja, det kan finnas olika åsikter mellan de borgerliga partierna även i arbetsmarknadspolitiska frågor. Men nog råder det enighet på så många punkter att en borgerlig arbetsmarknadspolitik skulle verka som en explosion av kreativitet och aktivitet jämfört med det vi har sett från den socialdemokratiska regeringen sedan 1982. Jag yrkar, herr talman, bifall till det stora antal reservationer där moderata ledamöter står antecknade.

Herr talman! Vi har en god konjunktur. Industrin går på högvarv. Dramatiska sänkningar av oljepriserna har gjort de yttre förutsättningarna gynnsamma för ett gott arbetsmarknadsläge. Regeringen säger i sin budgetproposition att man har varit framgångsrik, att den s.k. tredje vägens politik har klarat problemen. För detta får regeringen applåder av utskottets socialdemokrater. Bakom den officiella statistiken beträffande antalet arbetslösa finns det problem som inger stor oro. Det gäller bl.a. långtidsarbetslösheten samt arbetslösheten bland ungdomar och handikappade. I propositionen ges en analys av läget. Regering och opposition är i det sammanhanget påfallande eniga, men framför allt i åtgärdsdelen går åsikterna isär. Det gäller reformer på en rad avsnitt som är viktiga men som ligger utanför arbetsmarknadsutskottets område, t.ex. skatteområdet, där åtgärderna skulle främja utvecklingen och vara gynnsamma för de mindre företagen men framför allt för de många löntagarna. Vi har också varit kritiska till det krampaktiga motståndet mot avmonopolisering och ökad konkurrens liksom till motståndet mot den förbättrade effektivitet som vi efterlyst. Det har under lång tid varit påfallande att här brister socialdemokraternas vilja att ta itu med byråkrati och regleringar. Därför har vi från oppositionens sida tvingats konstatera att de åtgärder som regeringen anser nödvändiga inte följs upp på ett konkret och relevant sätt. Regeringen tvår sina händer när det gäller skattereformerna och hänvisar till att parterna inte nappat på erbjudandet. Därför var folkpartiets förslag om en varaktig sänkning av marginalskatten ytterst nödvändigt för framtida avtalsrörelser och för en positiv arbetsmarknad. Det skulle ha banat väg för ett-avtal som gett löntagarna ökad köpkraft men ändå begränsad inflation och gett samhällsekonomisk balans. En sådan balans är en förutsättning för en positiv arbetsmarknad. Den gamla fina folkpartiparollen ”det måste löna sig att arbeta” är alltså aktuellare än någonsin. En skattereform som sänker skatt på löneökningar och extraarbete, som uppmuntrar sparande, studier inom arbetsmarknadsutbildningen och till att ta ekonomiska risker, t.ex. starta eget och att driva nya företag behövs. Om det blir ett bättre klimat för att arbeta och spara, skapas mera resurser i ekonomin, vilket innebär högre tillväxt. Detta underlättar avtalsrörelserna, löntagarna får mer i plånboken efter inkomstökning, och det blir lättare för arbetsgivarna att erbjuda hyggliga lönelyft. En samhällsekonomisk krydda i samband med de sänkta marginalskatterna blir att inflationstakten dämpas. När nu situationen på arbetsmarknaden är så gynnsam som regeringenoch = Prot. 1987/88:99 utskottsmajoriteten påstår, frågar man sig ändå förundrat hur det kommer 13 april 1988 sig att vi måste satsa nära 17 miljarder kronor på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Rent logiskt och med oförändrad ambitionsnivå innebär detta en betydande och häftig kostnadsökning i en dämpad konjunktur. Mycket talar för att dagens gynnsamma konjunkturläge snart kan förbytas i sin motsats. Därför är det viktigt med strategiska insatser i arbetsmarknadspolitiken och att rationella och samhällsekonomiska lösningar kan presenteras. Herr talman! När vi nu studerar aktuell arbetsmarknadsstatistik finns det anledning att iaktta två saker. Det ena är att man från förra året införde ett antal förändringar av AKU. Genom att de kriterier som gäller för att räknas som arbetslös tillämpas mer strikt ligger nivån för arbetslösa betydligt lägre i den nya AKU. Skillnaden är ca 16 20. Det relativa arbetslöshetstalet minskar då med cirka en halv procentenhet. När nu utskottsmajoriteten påstår att arbetslösheten minskat och att det i så hög grad skulle bero på regeringens insatser, bör man ha denna förändring i minnet. Egenberömmet skulle förmodligen bli klädsamt dämpat om utskottsmajoriteten också erinrade sig de statistiska fakta som säger att den öppna arbetslösheten under hela den socialdemokratiska regeringsperioden var högre än under t.ex. perioden 1978-1980, då vi hade en annan regering. Glöm inte bort att under de senaste socialdemokratiska regeringsåren har det föga smickrande rekordet i öppen arbetslöshet inkasserats. Detta sätter helt andra tankar i rörelse än vad utskottsmajoriteten avsåg då man i betänkandets början skriver att man ”anser för sin del att resultatet av den hittills förda politiken kan sägas tala för sig själv”. Så sant som det är sagt och skrivet. I en framtida arbetsmarknad kommer det att ställas allt större krav på kunskapsnivån. Bristen på kvalificerade yrkesarbetare och tjänstemän inom tekniska yrken tyder på att kompetenskraven på arbetsmarknaden har ökat. Därför är satsningen på arbetsmarknadsutbildning så vital, liksom på en flexibel arbetsmarknad där människor kan stimuleras till utbildning och en framför allt yrkesmässigt betingad ökad rörlighet. För folkpartiets del hävdar vi att full sysselsättning är det högst prioriterade målet för den ekonomiska politiken. Den offentliga sektorn, som expanderade kraftigt under 70-talet, kommer inte att göra det på något liknande sätt igen och framför allt inte i en omfattning som kan skapa tillräckligt med nya jobb. Därför kommer den enskilda sektorn att spela en allt större roll. Då krävs det både ett näringsvänligt klimat, som stimulerar framtidstro och nyföretagande, och uppmuntran till just nyföretagande och expansion av redan existerande verksamheter. Mycket talar för att den enskilda tjänstesektorn kommer att vara ett viktigt inslag i en framtida sysselsättningsökning. Det är viktigt att konkurrens och nytänkande inom hela tjänsteproduktionen kan ges ett konstruktivt utrymme. Utifrån liberala utgångspunkter tror vi inte att staten eller några centrala byråkrater kan peka ut vad som är framtidsbranscher, inte heller vilka som blir vinnare eller förlorare i en framtida arbetsmarknad. I en decentraliserad marknadsekonomi handlar det om många människors intentioner och många företags och löntagares beslut. Detta är vida överlägset enstaka och övergripande politiska centrala beslut. Därför menar vi att det ytterst 67 handlar om enskilda människors initiativ, kreativitet och arbetsvilja. Det är bara ur en sådan miljö som de goda framtidsprojekten kan växa fram. Då gäller det för statsmakterna att inte hindra konstruktivt nytänkande eller fantasifulla experiment. Det är därför som folkpartiet betonar upphandlingen med konkurrens, slopande av formella och informella monopol, undanröjande av etableringshinder samt att den sociala sektorn inte hålls tillbaka genom etableringskontroller, snål ersättning från sjukförsäkringen eller ett ideologiskt betingat motstånd. Erfarenheterna från de försök som gjorts inom t.ex. alternativa vårdoch omsorgsformer är så gynnsamma att staten bör uppmuntra sådana initiativ. Det skulle också innebära en ökad jämställdhet, då det framför allt är kvinnornas arbetsmarknad som berörs. För folkpartiets del har det varit självklart att hävda det vi under senare år har kallat för arbetslinjen. Det var modellen under de år vi medverkade i regeringsarbetet. Det har varit vår uppläggning också under oppositionsåren. Det hindrar inte att en aktiv arbetsmarknadspolitik är begränsad till att vara ett komplement. För att arbetsmarknaden skall fungera måste det i botten finnas en sund samhällsekonomi och ett positivt näringsklimat. I reservation 7 tar oppositionen upp frågan om en översyn av arbetsförmedlingslagen. Vi menar att en både genomgripande och förutsättningslös översyn är nödvändig. Riksdagen har så sent som förra året påpekat att den mer än 50 år gamla arbetsförmedlingslagen har blivit svår att tolka och tillämpa. Särskilt mot bakgrund av den snabba förändring som råder på arbetsmarknaden och de nya verksamheter som kan förete vissa likheter med förmedlingsverksamhet framstår den pågående översynen av arbetsförmedlingslagen, som nu sker i departementet, som oerhört angelägen. Vi utgick här i riksdagen från att det arbetet skulle bedrivas både raskt och målmedvetet. Sedan beslutet fattades på våren 1987 har såväl företrädare för AMS som för fackliga organisationer påtalat nödvändigheten av ett vidgat uppdrag. För egen del har jag här i kammaren i en debatt med den nya arbetsmarknadsministern för några månader sedan efterlyst ett svar om vilken inriktning det pågående översynsarbetet egentligen har, om regeringen var beredd att vidta åtgärder i anledning av AMS-rapporten och om man dessutom hade lagt in någon form av tidtabell. Det svar som jag fick av vår nya arbetsmarknadsminister var att hon hade startat med den här frågan i sitt nya ämbete. Men hon var oerhört försiktig, intill gränsen av självutplåning, då hon här förklarade att egentligen ingenting fanns att meddela. Nu har det gått flera månader sedan dess och den debatten, och jag hade gärna lyssnat på vad arbetsmarknadsministern här i kammaren skulle kunna ge för synpunkter på just översynsarbetet, dels därför att frågan är mycket angelägen, dels därför att vi står inför att fatta beslut i den. Vi har i grunden fått en så annorlunda arbetsmarknad att det inte är rimligt att försöka framhärda med en 50 år gammal lagstiftning. Särskilt fokuserat har detta blivit på kontorsserviceområdet. Bara här i Stockholm sägs det att det finns kanske 5 000-6 000 personer verksamma inom skrivbyråoch kontorsserviceföretagen. Antalet företag kan uppskattas till runt 300. Bland kunderna finns det naturligtvis många enskilda företag, men också statliga och kommunala organ anlitar sådana tjänster. Fackliga organisationer anser det ofta vara nödvändigt med denna typ av service, och riksdag och regering är ivriga beställare av dessa tjänster. Att då parallellt ha en förmedlingslag som ger nitiska tjänstemän på AMS möjlighet till tolkningen att seriös kontorsserviceverksamhet skulle vara olaga arbetsförmedling upplevs som både orimligt och orättfärdigt. Jag förutsätter därför, herr talman, att arbetsmarknadsministern och de delar av kanslihuset som har ansvar för dessa frågor hårt arbetar för att få fram konstruktiva förslag och att dessa också snart föreläggs riksdagen. Om de utsatta grupperna på arbetsmarknaden kommer Charlotte Branting att tala. Därför går jag raskt förbi de mycket strategiskt och i hög grad socialt motiverade punkterna beträffande arbetshandikappades och ungdomars situation på arbetsmarknaden. Det gäller vidare möjligheter för lärlingsutbildning och lönebidragsplatser. Inte heller berör jag i detta inlägg den flexibla arsenal som Sigge Godin kommer att plädera för. Vår mening är att formalia inte får lägga hinder i vägen för en aktiv och framgångsrik arbetsmarknadspolitik. Folkpartiet återkommer, än en gång, till den viktiga frågan om att vidga möjligheterna att föra över resurser från socialförsäkringssektorn till arbetsmarknadspolitiken. Vi har pekat på de samhällsekonomiska fördelarna. Dessutom skulle det förbättra möjligheterna för de handikappade att få arbete. Därför är vi särskilt angelägna om bifall till reservation 60. Låt mig, herr talman, avsluta detta försök till ett principiellt hållet anförande om folkpartiets syn på den allmänna inriktningen av arbetsmarknadspolitiken, kopplat till några konkreta drag, med att också beröra formerna för det skyddade arbetet. Folkpartiets mål för arbetsmarknadspolitiken, arbete för alla, gäller också de arbetshandikappade. Jag vill påstå att vi sedan länge efter förmåga har varit pådrivande i just de här frågorna. Det var t.ex. vår arbetsmarknadsminister Rolf Wirtén som skrev propositionen om bildandet av Samhällsföretag och att det skulle läggas fast att någon lägsta gräns som kunde utestänga de arbetshandikappade inte fick sättas. Samhall, som är det nya namnet på Samhällsföretag, är ett viktigt komplement till lönebidrag och andra åtgärder för arbetshandikappade. Det gäller särskilt människor med mycket grava handikapp, för vilka Samhall har särskilda förutsättningar att ge en god arbetsmiljö. Men även de rent ekonomiska förutsättningarna i detta numera så stora företag behöver förstärkas, så att den ekonomiska planeringen kan förbättras. Statsmakten borde därför ge ett mera långsiktigt stöd, och vi föreslår en treårig ram för verksamheten. Jag tror att det är viktigt att ta till vara den politiska uppslutningen kring Samhalls uppgifter och ge förutsättningar att lägga en fast kurs för mer än ett år i taget. Därför yrkar vi bifall till reservation 72. Med de givna och övergripande ramarna måste man ge företaget förtroende att självt lösa problem och pröva nya idéer. En sådan grundhållning ger utrymme för flexibilitet i den viktiga uppgiften att ge de sämst ställda hyggliga chanser. Också detta är en viktig princip för folkpartiets arbetsmarknadspolitik. Men flexibilitet innebär inte bara olika möjligheter inom samhällsföretagsgruppen. Det måste vara möjligt att i hög grad förlägga verksamhet på annat håll, t.ex. i inbyggda verkstäder. Utskottet ställer upp på tanken att det är positivt med Samhalls försök med inbyggda verkstäder och entreprenader där de handikappade kommer litet närmare ”vanliga företag” och därigenom får större chans att gå över till en reguljär anställning. Detta visar en utvärdering som gjordes förra året. Med utgångspunkt i enigheten i utskottet om värdet av inbyggda verkstäder beklagar vi att majoriteten inte vill gå vidare när det gäller att pröva nya vägar och tillåta att antalet handikappade på de inbyggda verkstäderna blir färre än fem. Om man slopar kravet att de handikappade måste vara minst fem, innebär det att även mindre företag kan ta emot handikappade. Dels blir det fler företag, dels kan det inom mindre företag finnas ett uttalat engagemang och intresse från både ägares och anställdas sida. En annan mycket viktig sak är att ett arbete i ett ”vanligt företag” kan verka statushöjande för de arbetshandikappade. Vi menar dessutom att de sociala målen kan uppnås med litet god vilja. Vi yrkar bifall till reservation TG Rent ekonomiskt får man konstatera att Samhall går bra. Faktureringen har ökat med 11 96, och faktureringsökningen beräknas kunna bibehållas på denna nivå under de närmaste åren. Det sammanlagda värdet av exportproduktionen uppgick till hela 600 milj.kr., vilket motsvarar ungefär en fjärdedelav företagsgruppens totala försäljning. Med hänsyn till svårigheterna för de svårt handikappade att verkligen få arbete och till att företagsgruppen kan sysselsätta ytterligare personer till en mycket låg marginalkostnad, anser vi att man nu skall ta chansen att öka verksamheten med 500 personer. Skall vi nu leva upp till målet om arbete åt alla, bör vi passa på att utöka verksamheten när arbetsplatser i denna form behövs och efterfrågas. Jag yrkar bifall till reservationerna 76 och 80. Herr talman! Slutsatsen av det sagda och av folkpartiförslagen i stort är att vi vill hävda arbetslinjen att vara öppna för både behov och positiva förändringar. Folkpartiet hävdar att full sysselsättning måste vara det högst prioriterade målet för den ekonomiska politiken. Därför hänger de olika politikerområdena ihop. Samtidigt måste vi både konstatera och vara öppna för de förändringar som i realiteten redan har ägt rum men där våra former att hantera nya behov inte i samma grad har följt med. Därför är en större frihet för nytänkande och kreativitet någonting nödvändigt, men inriktningen av arbetsmarknadspolitiken måste ha en klart social prägel. Herr talman! Jag yrkar bifall till folkpartireservationerna i detta betänkande nr 11 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Centerpartiet förordar arbetslinjen i arbetsmarknadspolitiken. Vi förenar arbetslinjen med förslag om allmän arbetslöshetsförsäkring, eller låt oss kalla den allmän trygghetsförsäkring. I den frågan verkar nu riksdagen få en majoritet. Det blir bara socialdemokratin kvar på skansen när det gäller att försvara dagens orättvisa system. I dag erhåller som bekant ca 30 20 av de arbetslösa ingen som helst ersättning. I dessa jämlikhetens tider borde fru arbetsmarknadsministern tänka på att det är främst kvinnor och ungdomar som får vara arbetslösa utan ersättning. Arbetsmarknadspolitiken är också en viktig del, om man som centern har målsättningen att utveckla hela landet. I vårt land har sedan 1982 förts en utpräglad koncentrationsoch flyttlasspolitik. Den har satt, och sätter, förfärande spår över tre fjärdedelar av vårt land. Arbetslöshetstalen i Prot. 1987/88:99 Norrland, i sydöstra Sverige och i utsatta kommuner över huvud taget har — 13 april 1988 kunnat hållas nere enbart genom en massiv ungdomsutflyttning. Ungdomar som har kommit till arbetsförmedlingen har i de flesta fall fått erbjudande om enkelbiljett till framför Stockholmsområdet. För någon vecka sedan hörde jag ett radioinslag från Norrbotten, vilket gladde mig mycket. Nu skulle man från länsarbetsnämndens och arbetsförmedlingarnas sida gå in för en helt annorlunda politik. Ungdomarna skulle erbjudas arbete, utbildning och andra offensiva åtgärder för att stanna i länet. AMS har utarbetat riktlinjer för långt gående lokala anpassningar. Det är detta som länsarbetsdirektören i Norrbotten nu har gjort, med stark uppbackning från sina anställda och från länets förtroendevalda. Jag skulle egentligen i denna kammare vilja föreslå både en applåd och ett hurra för denne länsarbetsdirektör, men jag förstår att talmannen inte skulle gå med på detta, och därför avstår jag från det. Detta lokala initiativ ger hopp. Thage Petersons och regeringens regionalpolitik ger inget hopp för större delen av vårt land. Initiativet från länsarbetsdirektören i Norrbotten ger till näringslivet mycket klara signaler. De säger att Norrbotten har bestämt sig för att på olika sätt och med kraft försöka behålla den viktigaste framtidsresursen, nämligen länets ungdomar. De säger till regionens näringsliv att vi kommer att förse dess företag och arbetsplatser med välutbildad toppenarbetskraft. De säger till företag som funderar på att lägga ut filialer eller på att i sin helhet lokalisera sig till Norrbotten att de, om de kommer till Norrbotten, får välutbildad och duktig arbetskraft, som under åren framöver blir en mycket viktig resurs. Det här är, som jag ser det, inte en 90 graders utan en 180 graders omläggning av politiken. Jag hälsar som centerpartist detta med glädje och tillfredsställelse. Denna politik har i Norrbotten redan lett till att AMU utbildningarna och utbildningen över huvud taget har ökat kraftigt. Men man har höga mål. Det kommer att behövas dyra utbildningar i ny och kvalificerad teknik, för ingenting säger att Norrbotten skall ligga på en lägre teknisk nivå än t.ex. Storstockholmsområdet. Det kommer också att kosta pengar per utbildningsplats.

Herr talman! Nu är det inte bara Norrbotten som behöver lägga om sin länsarbetsnämnds arbetsförmedlingspolitik i denna riktning. Samtliga skogslän behöver snarast gå in för den här skisserade Norrbottensmodellen. Detsamma är förhållandet i sydöstra Sverige. I flerparten av länen finns det stora områden där man behöver få samma inriktning på arbetsmarknadspolitiken. Det går nämligen inte att fortsätta att flytta ut större delen av ungdomsgeneration efter ungdomsgeneration — då får vi inte något bra land. Jag vill i arbetsmarknadsministerns frånvaro ställa frågan om hon och regeringen är beredda att dela denna centerns syn på skogslänen, på sydöstra 7n Sverige och på stora delar av ett flertal av de övriga länen. Den innebär att vi skall jobba för att erbjuda arbete och kvalificerad utbildning, få ett stopp på flyttlasstänkandet och i stället få ett tänkande som syftar till att utveckla hela länet. Jag vill avslutningsvis yrka bifall till de 23 reservationer som vi står för antingen ensamma eller tillsammans med andra partier.

Herr talman! Rätten till arbete kan aldrig förverkligas hand i hand med kapital och storfinans, säger vi från vpk. Vi menar också att det är en objektiv sanning. Lika fullt förespeglar regeringen i sin politik en inriktning på full sysselsättning och arbete åt alla, genom en ekonomisk-politisk strategi just för att understödja storfinansens utveckling. Nu skryter regeringen över sin förträfflighet i arbetsmarknadspolitiken. Resultatet av den förda politiken får tala för sig självt, säger utskottsmajoriteten. I Sverige och i hela västvärlden lever vi i dag kanske i efterdyningen av en ovanligt lång högkonjunktur. Runt hörnet väntar en avmattning. Sysselsättningen är på topp, och statistiken visar på en förhållandevis låg arbetslöshet vid en internationell jämförelse. Men i denna framgångsstund, statistiskt sett, glömmer man ofta de reellt existerande arbetslösa människorna, de som är öppet arbetslösa, i utbildning eller utsorterade på ett eller annat sätt. Det talas mycket tyst om framgångens baksida, om det pris som arbetarklassens människor och andra får bära för denna utveckling. Siffrorna i den officiella arbetslöshetsstatistiken är egentligen mot bakgrund av högkonjunkturens långvarighet höga och grymma. Regeringens politik innebär en anpassning till en snabbt tilltagande strukturomvandling, som fortsätter varje dag. Följden blir en monopolisering och en maktkoncentration inom hela näringslivet samt en anpassning till internationella förhållanden och till de transnationella företagens villkor. En annan konsekvens är att det svenska näringslivet blir sårbart. Denna utveckling drabbar människor i form av ökad regional obalans, med flyttlasspolitik och utarmning av regioner som följd. Samtidigt ökar också klassklyftorna drastiskt. Vi kan nu se framför oss stora inkomstoch utbildningsskillnader. Kanske kommer utbildningsklyftorna att bli den stora frågan på 1990-talet. Denna utveckling bekräftas inte minst av LO-rapporten ”LO-medlemmar i välfärden”. Den visar att vi vid 1980-talets mitt hade stora och mycket fast rotade klasskillnader.

I verkligheten har vi utanför arbetsmarknaden över en halv miljon människor. Det är alltså arbetsmarknadens orimliga villkor som skapar denna förutsättning för att stampa ut människor på ett eller annat sätt. På längre sikt är utvecklingen allvarlig, eftersom det inte heller finns någon politisk beredskap och framförhållning för en sämre konjunktur. Man har ju sorterat ut människor, koncentrerat makten och flyttat verksamhet utom Prot. 1987/88:99 lands. De vinster som har skapats i denna högkonjunktur, med stöd från — 13 april 1988 regeringens politik, har inte tillnärmelsevis tillräckligt investerats i landets näringsliv efter det behov vi har för framtiden, utan vinsterna används framför allt för spekulation på ett eller annat sätt. Det finns alltså ingen politik för framtiden som tryggar arbetet, och detta är den tredje vägens politik, som kanske vid en nedgång i konjunkturen kommer att visa sitt definitivt rätta ansikte. Regeringen och utskottets socialdemokrater säger nu att resultatet av den förda politiken har varit gott och att bruttonationalprodukten har ökat, industriproduktionen vuxit, arbetslösheten minskat och sysselsättningen ökat mellan åren 1982 och 1987. Det är en enormt fin bild. Men hur mycket av detta har regeringen bidragit till? Hur aktiv industrioch näringspolitik har regeringen fört? Har man skapat nya marknader och en breddad marknad i Sverige? Nej, det är inte någon planerad politik på det här området som ligger bakom detta, utan det är framför allt den högkonjunktur som vi upplever i Västeuropa och västvärlden som industrin har kunnat utnyttja. Regeringen har också spelat en aktiv roll för att understödja kapitalets möjligheter till ökad exportinriktning och därmed ökad sårbarhet för Sverige. Kapitalexport har understötts av regeringen. Framför allt kan regeringen tillgodoräkna sig som ett huvudbidrag en politik för högre vinster i företagen, som har skapat denna enorma spekulationssektor. Regeringen har på det sättet bidragit till koncentrationspolitiken i landet och därmed till att de regionala obalanserna förstärkts. Människor flyttar snabbt till de produktionsluckor som finns. Naturligtvis är det en insats, när arbetsmarknadspolitiken inriktas på det. Men för vem förflyttar man människor på det här sättet i längden? Arbetarrörelsens gamla målsättning var ändå att inte flytta människorna till jobben utan att försöka göra tvärtom. Socialdemokraterna berömmer sig även för att de har minskat budgetunderskottet, som enligt regeringens beräkningar skall vara nere på 10 miljarder, och för att inflationen har halverats. Visst kan man förhäva sig. Men priset för budgetunderskottet har inte de bärkraftiga i samhället betalat. Det är tvärtom de som finns i den offentliga verksamheten, som är beroende av den eller som efterfrågar den, samt hela arbetarklassen som har fått stå för dessa fioler. Resultatet av politiken är att vi har både en vårdoch en omsorgskris, en kris i skolan samt flera kriser inom den offentliga verksamheten. Resurserna inom denna sektor har begränsats för att kapitalet skall få sitt. Regeringen kan också tillskriva sig en lönenedpressningspolitik som kanske är unik i världen, och den har genomförts med s.k. facklig-politisk samverkan. Följden är en utveckling där löneklyftorna ökar mycket dramatiskt i vårt land. Prestationsnormerna och arbetsmiljön i vid mening försämras också snabbt inför 90-talet. Dessutom har kvinnornas löneläge under 80-talet i förhållande till männens också försämrats. När socialdemokraterna nu skryter över den här utvecklingen — ser ni då inte dessa effekter på kapitalets bakgård, verkligheten för de vanliga människor som vi inom arbetarrörelsen i första hand skall företräda? Regeringen har krävt uppoffringar av den arbetande befolkningen. 73 Högkonjunkturen har gett en låg arbetslöshet. Men vilken utdelning i övrigt får den svenska arbetaren? Reformstoppet består ju, och en nedgång i konjunkturen finns det inga motåtgärder mot som man kan se i dag. Det är därför som vi menar att regeringens politik hotar att undergräva samhällets utveckling och framtid. Sammanfattningsvis innebär regeringspolitiken ett accepterande av en permanent arbetslöshet, utsortering från arbetsmarknaden och en fortsatt regional obalans. Äldre arbetskraft skall slås ut från arbetsmarknaden. Ungdomen får svårt att få fast arbete. Kvinnorna hänvisas till de sämst värderade jobben, de lägsta lönerna och de sämsta arbetsförhållandena. De handikappade har fortsatt svårt att finna en plats på arbetsmarknaden. Löne-, utbildningsoch hälsoklyftorna ökar, och arbetarklassens och arbetarrörelsens politiska medvetenhet minskar i takt med socialdemokratins och regeringens klassamarbetspolitik. Den tredje vägen går åt samma håll som kapitalets väg. Och regeringens bil kör snabbare på den vägen än borgarnas bil — den är effektivare. Men det är samma villkor: att acceptera maktoch koncentrationspolitik, bidra till ökade förmögenhetsoch inkomstskillnader samt avstå från varje effektiv fördelningspolitisk åtgärd. Att framhäva att man är snabbast på kapitalets väg är inte mycket att skryta med när man kör åt rakt fel håll i politiken mot vad som är arbetarrörelsens klassiska målsättningar, som man kämpat för genom årtiondena: jämlikhet och rättvisa, solidaritet och gemenskap samt ett demokratiskt inflytande för de arbetande över samhällsutvecklingen. Vpk föreslår och kämpar för en politik som utgår från arbetarrörelsens värderingar. Landets ekonomiska politik och statens insatser måste inriktas på att bekämpa all arbetslöshet. Vi menar också att de instrument som samhället har i form av statsföretag, löntagarfonder och regionalpolitik skall omvandlas till kraftfulla redskap för en arbetsskapande politik.

Vi vill skapa ett nationellt program för industrialisering i samhällets regi, ett program som tar sikte på att ge industrin en nationell bas, så att den inte blir så enormt beroende av den internationella konjunkturen och de rörelser som finns internationellt. Det behövs också en ny struktur på vår industri. I dag håller den på att säljas ut på många händer. Maktkoncentrationen är enorm, och fusionerna pågår varje dag. Och det sker inte för att skapa fler jobb och en stabilare grund för arbete i vårt land utan för att man vill berika sig och öka maktkoncentrationen. Det behövs också ett omfattande program för samhällets grundläggande sociala behov, ett program som tar upp vård, omsorg, service, undervisning och kultur. Beträffande servicedelen skall vi komma ihåg att det finns många tunga bitar, inte minst kommunikationen. Från vpk har vi föreslagit att 4 miljarder skall satsas på fasta jobb, att en del eller nästan alla av de tillfällighetslösningar som vi har i dag skall omvandlas till fasta arbeten och att vi skall se till att våra behov täcks på ett bra sätt, inte Prot. 1987/88:99 minst vad gäller vården, som är mycket aktuell i dag, och inte minst inom 13 april 1988 hemtjänsten, där vi har en konkret motion om utbildning för människor som arbetar i hemtjänsten. Men vi ser inga kraftfulla åtgärder från regeringens sida. Vi ser inga särskilda satsningar på att här uppnå någon form av social rättvisa. Detta är ju dagens verklighet när det gäller denna utveckling. När det gäller ungdomarna fortsätter man med särlösningar, vilkas främsta syfte är att så att säga ha kontroll över ungdomarna genom att försöka få ned arbetslöshetssiffrorna. Man slussar dem genom en mängd olika särlösningar. Men det enda radikala för att ge ungdomarna ett värde på arbetsmarknaden är egentligen att se till att det finns fasta arbeten. Och eftersom det inte saknas arbetsuppgifter innebär det ju en förnedring av ungdomen att det i dag inte skapas de fasta arbeten som så väl behövs, inte minst när det gäller att förverkliga en social rättvisa i vårt land. En arbetstidsförkortning håller på att helt förfuskas i dagens samhälle. En sådan skulle t.o.m. kunna vara ett led i en planerad arbetsmarknadspolitik, där vi skulle förkorta arbetsdagen i stället för att hänge oss åt alla dessa flexibla lösningar — eller arbetstidsbanker, som en del vill lansera och som innebär någon sorts konjunkturanpassad eller flexibel arbetstid. Från vår sida vill vi att arbetsmarknadspolitiken reformeras och inriktas på att skapa fler arbeten och färre provisorier. Vi menar att man inte minst måste samordna arbetsmarknadspolitiken med regionalpolitiken och ekonomisk politik för att ge arbete åt alla. I dag är det ju AMS som är förvaltaren av arbetsmarknadspolitiken. AMS har nu under några år skrutit om sin serviceinriktning. Man är serviceinriktad när det gäller både företagen och de arbetslösa. Men denna serviceinriktning är i första hand en service till företagen och åt utvecklingen. Även i utskottet säger man ju att kapitalets omstrukturering kräver rörlighet på arbetsmarknaden. En arbetsförmedlare och organisationen av en arbetsförmedling ute i bygderna kan vara hur effektiva som helst, kan skapa och odla hur många nya kontakter som helst, erbjuda tjänster och — om de är riktigt duktiga — även se vilket behov som finns på platsen. Men när det inte finns arbeten att erbjuda är det inte arbetsförmedlingens eller AMS uppgift att slå larm och tala om att det på en ort eller i en region behövs regionalpolitiska eller näringspolitiska insatser. I stället trycker man på sin nya fina dator och ser att det är i södra Sverige som jobben finns — det är flyttlasspolitiken som på ett bräde. Detta är verkligheten för dem som kan göra ett mycket bra arbete inom arbetsmarknadsverket. Och detta blir till sist också arbetsmarknadsverkets roll, om man inte får möjlighet att gripa in i utvecklingsfasen. Det är därför som arbetsmarknadspolitiken måste ha en helt annan inriktning i framtiden. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer i detta betänkande.

Herr talman! Jag ställde en mycket kort fråga till Lars-Ove Hagberg. Han berörde den inte alls. Jag får därför upprepa den: Hur kan det komma sig att vpk är berett att stödja ett socialdemokratiskt regeringsförslag som innebär att i stort sett 2,5 miljarder kronor av enskilda arbetslöshetskassemedlemmars pengar kommer att överlämnas till i huvudsak kommunistfientligt inställda socialdemokratiska fackförbund?

Herr talman! För det första: Jag är rörd över moderaten Bengt Wittboms omsorg om vpk. För det andra: Bengt Wittbom får tillfälle att senare diskutera denna fråga mycket ingående både i utskottet och här i kammaren. För det tredje: Om vi nu skall diskutera detta som kallades socialdemokratisk fientlighet, vill jag säga att jag, som är verksam inom fackföreningsrörelsen, har kunnat märka att denna inte längre går hem. Allt fler av fackets medlemmar förstår och märker nämligen att den politik som vpk företräder är en fortsättning på den tradition som arbetarrörelsens pionjärer inledde.

Herr talman! Det stämmer alldeles utmärkt att vi kommer att få tillfälle att senare diskutera denna fråga i detalj. Jag kan lova Lars-Ove Hagberg att vi också skall göra detta. Men det här är en principiellt så pass viktig fråga att jag förutsatte att vpk hade funderat över den ordentligt när man skrev sin motion och gjorde sitt ställningstagande. Jag ställde inte frågan av omsorg om vpk, Lars-Ove Hagberg. Det kan inte vara fråga om omsorg om vpk, utan snarare om mindre om vpk och mera om andra. Jag gjorde det av omsorg om de enskilda kassamedlemmar som direkt eller indirekt har bidragit till att bygga upp dessa fonder, vilkas syfte, Lars-Ove Hagberg, är att användas för att garantera skydd vid arbetslöshet. Detta gäller naturligtvis också eventuella vpk-väljare och vpk-medlemmar. Jag tror inte så mycket på detta som sades beträffande behandlingen av vpk i fackföreningssammanhang. Det räcker att man nämner Volvo i Göteborg etc. Men det är naturligtvis upp till vpk att bemöta. Jag tycker som sagt att det är viktigt att få svar på frågan, Lars-Ove Hagberg — inte så mycket för att vi skall få besked som för att Lars-Ove Hagbergs partikamrater skall få det — de som utför ett hårt arbete och har det ganska slitsamt ute på socialdemokratiskt dominerade arbetsplatser och i socialdemokratiskt dominerade fackförbund och som nu ser sitt eget parti tillföra denna gruppering 2,5 miljarder kronor av medlemmarnas pengar.

Herr talman! Jag får tacka för den uppmärksamhet som moderaterna ger vpk i den här frågan. Jag vill bara ta upp diskussionen om arbetslöshetskassornas uppkomst — frågor om medlemmarnas insatser och traditioner återkommer vi till senare, och det mycket noggrant. Jag skulle kunna vända på frågan och i stället fråga vem som skulle ta hand om de pengar som medlemmarna har satsat. Men inför den debatt som kanske kommer, vill jag säga att det är klart att vi om arbetsmarknadsutskot — Prot. 1987/88:99 tet är berett att höja dagpenningen och förkorta avstängningsregler beträf 13 april 1988 fande KAS och utbildningsbidrag etc. naturligtvis kan diskutera att ta något av pengarna ur dessa fonder — om vi inte kan ta dem på något annat sätt, vilket vi inte är helt ffrämmande för. Detta får vi emellertid se den dag detta skulle bli aktuellt.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande 11 och avslag på samtliga reservationer och motioner. Jag skall i mitt anförande ta upp några frågor som rör förutsättningarna för och inriktningen av arbetsmarknadspolitiken. Lahja Exner och Inge Carlsson kommer senare att ta upp övriga delar av betänkandet. Den svenska arbetsmarknadspolitiken tilldrar sig för närvarande stort internationellt intresse. För någon vecka sedan genomfördes ett stort Sverigeseminarium i den amerikanska kongressen. Det var det ekonomiska utskottet som ville veta vad som ligger bakom de ekonomiska framgångarna i Sverige under de senaste åren. En av de svenskar som framträdde var AMS-chefen Allan Larsson. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken är ett instrument för att hävda vår internationella konkurrenskraft, sade Allan Larsson bl.a. — Jag tror vi har mycket att lära av de svenska erfarenheterna, sade amerikanska LO:s chefekonom Rody Oswald, som särskilt framhöll uppslutningen kring den fulla sysselsättningen och trepartssamarbetet i Sverige. Efter denna internationella utblick vill jag återgå till situationen i Sverige. Antalet arbetslösa är nu nere i 71 000 i februari mot 94 000 i februari i fjol, alltså en minskning med 23 000. Samtidigt har antalet sysselsatta ökat från 4 266 000 till 4 339 000 eller med hela 73 000. Det betyder att antalet arbetslösa i procent är nere i 1,6. Antalet sysselsatta har alltså ökat kraftigt under de senaste åren, och i de mest förvärvsaktiva åldrarna är sysselsättningsgraden bland kvinnorna närmare 90 96 och bland männen närmare 95 26. Detta är sannolikt de bästa siffrorna någonsin. Samtidigt har antalet personer som är sysselsatta till följd av arbetsmarknadsåtgärder minskat med 15 000. Herr talman! Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1982 har situationen alltså förbättrats successivt. En kraftfull ekonomisk politik har lagt grunden för framtidstro inom näringslivet. Investeringarna har ökat liksom sysselsättningen. Inflationen har pressats ned, samtidigt som arbetslösheten har kunnat hållas tillbaka. I internationellt perspektiv är arbetslösheten i vårt land mycket låg. Detta får inte tolkas så, att vi är nöjda med situationen och vill slå oss till ro med uppnådda resultat. Situationen för de långtidsarbetslösa ungdomarna samt de handikappade är fortfarande problematisk. De regionala skillnaderna är också otillfreds 7 ställande. Det krävs därför fortsatta målmedvetna satsningar för att ytterligare förbättra situationen. Den internationella konjunkturen kan relativt snabbt vändas nedåt, varför vår arbetsmarknadspolitiska beredskap måste vara hög. Jag har med glädje hört här att både centerpartiet och folkpartiet har hävdat arbetslinjen. Där är vi överens, så i den frågan behöver vi inte strida, utan vi är tvärtom tydligen inne på samma linje. Till folkpartiets företrädare vill jag säga att folkpartiet även i övrigt hade mycket sympatiska synpunkter. Men vi socialdemokrater är inte nöjda förrän alla de som vill och kan arbeta också kan få ett arbete. Låt mig sedan gå över till att kommentera reservationerna. Det s.k. regeringsalternativet har endast lyckats få ihop två hela gemensamma reservationer. Det s.k. mittenalternativet har fått ihop hela sex gemensamma reservationer, medan de flesta har valt att gå sina egna vägar. Det borgerliga samarbetet är alltså inte mycket värt när det gäller arbetsmarknadspolitiken. I reservation 1 och i motion A203, moderat, påstås att den förda politiken i stort på sikt hotar sysselsättningen. Detta är en förolämpning mot det parti som lägger ner mest ansträngningar på att hålla uppe den fulla sysselsättningen. Det tyder på att de sakliga argumenten tryter. Då får man ta till det grova artilleriet, Bengt Wittbom. Man kan också säga att för att få en gemensam reservation har man fått ge litet utav varje. Centern har fått regional balans, och de båda övriga partierna har fått avmonopolisering. Det tyder inte på så stor enighet i reservation 1. Sedan påstår de borgerliga att man kan minska kostnaderna för arbetsmarknadspolitik och sysselsättning. Om näringslivet självt förmår ge sysselsättning, kan samhället på ett ansvarsfullt sätt minska antalet människor som erhåller stöd. Så fungerar det emellertid inte i verkligheten. Den tredje vägens politik har inneburit en medveten satsning på att Sverige skall arbeta sig ur krisen. Resultaten av den förda politiken har varit goda.

Man kan i detta sammanhang fråga sig vad de sex borgerliga åren innebar när det gäller de här siffrorna. Det skulle vara intressant att få höra de borgerliga ta upp den frågan. Full sysselsättning är ett övergripande mål för den ekonomiska politiken. Inriktningen av den ekonomisk-politiska strategin för att stärka de svenska företagens konkurrenskraft, återställa den finansiella balansen i den svenska ekonomin och öka tillväxten syftar just till att ge arbete åt alla. Regeringens politik har således varit framgångsrik. En väsentligt ökad sysselsättning och en reducerad arbetslöshet har uppnåtts, samtidigt som Prot. 1987/88:99 antalet sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har minskat. 13 april 1988 Påståendena i reservation 1 är således inte särskilt relevanta. I reservation 2 av vpk anför vpk att allt är dåligt och fel, trots att våra resultat är bäst i Europa, kanske i världen. Vpk hävdar i reservationen att regeringens arbetslöshetspolitik är underordnad budgetunderskott, åtgärder mot löneökningar och stimulans till storfinans och exportinriktning. Fortsatt hög strukturell arbetslöshet är uppenbarligen det pris som vi får betala för den tredje vägens politik, heter det vidare. Jag vill, herr talman, påstå att vpk tecknar en nidbild av läget. En sak borde vi vara överens om: att vi måste föra en framgångsrik ekonomisk politik för att klara de andra problemområdena. En av svårigheterna efter 1982 har varit, att vi samtidigt som vi rättat till en kapsejsad ekonomi har försökt att klara andra viktiga mål. Vi har lyckats upprätthålla den sociala standarden, vi har steg för steg fått en bättre arbetsmarknadssituation, samtidigt som ekonomin har stärkts. Låt mig säga till vpk:s representant att jag tycker det är ovärdigt vpk att använda uttryck som ”regeringens arbetslöshetspolitik”. Ni borde veta att socialdemokraternas viktigaste fråga är arbete åt alla. Resultatet är, som alla kan se, bra — kanske, som jag sade tidigare, bäst i världen. Om vi sedan går över till arbetsmarknadspolitikens inriktning, som tas upp i reservationerna 3-6, så kan konstateras att partierna här har valt var sin linje. De har alltså var sin reservation. Det är svårt för de borgerliga att ena sig. Men i reservationerna 3 och 4 är faktiskt några punkter lika med regeringens, nämligen för det första att de kontanta betalningarna bör minska till förmån för aktiva åtgärder och för det andra att det bör satsas hårt på arbetsmarknadsutbildning. Här är vi överens med reservanterna. När det däremot gäller förändringar i arbetsförmedlingslagen delar vi socialdemokrater inte de borgerligas förslag. Ansvaret för verksamheten med arbetsförmedling i landet bör i enlighet med Sveriges åtagande i ILO inte splittras. Det bör även i fortsättningen ankomma på arbetsmarknadsverket att ha ett samlat ansvar för förmedlingsverksamheten. Härför talar inte minst den nya teknikens införande ute på arbetsförmedlingarna, som väsentligt ökat förutsättningarna för en rikstäckande information till de arbetslösa om lediga platser. I reservation 5 från centern hävdas att arbetsmarknadspolitiken skall lösas med regionalpolitik. Detta måste vara ett missförstånd. Vi behandlar i dag betänkande 11 och längre fram i vår betänkandet om regionalpolitik. Det vore en fördel om vi behandlade samma betänkande. När det gäller att decentralisera arbetsmarknadsverket har detta arbete pågått mycket länge och resultatet blivit mycket gott. Från arbetsmarknadsverket har 500 personer decentraliserats, och från länsarbetsnämnderna har ett stort antal personer utlokaliserats. När det gäller reservation 6 från vpk kan följande anföras. Jag citerar valda delar av betänkandet: ”Utskottet ställer sig bakom den arbetsmarknadspolitik som förts av regeringen under senare år. Den arbetsmarknadspolitiska strategin har varit inriktad på att genom aktiva insatser stödja näringslivets expansion och tillväxten i ekonomin. Platsförmedling har haft hög prioritet. Bland åtgärderna har arbetsmarknadsutbildning kommit i första hand, medan kontantstöd har kommit i sista hand. Som framhålls i propositionen har denna strategi visat sig vara framgångsrik. — —- — Utskottet anser i likhet med vad som anförs i propositionen att omstruktureringen inom näringslivet förutsätter en rörlighet på arbetsmarknaden, Här spelar bl.a. utbildningsinsatserna och arbetsförmedlingen en betydelsefull roll.” Sammanfattningsvis kan sägas att det är nyttigt att se hur det är i vissa andra länder. De länderna har borgerliga regeringar, som använder sig av de metoder som moderaterna mycket energiskt hävdar bör användas här i Sverige. I England har man 15 96 arbetslöshet och en ungdomsarbetslöshet som är direkt skrämmande. Som bekant styrs England av en konservativ regering. I Västtyskland, som styrs av en högerliberal regering, är arbetslösheten 8 96. I hela OECD-området går i dag över 20 miljoner människor arbetslösa, eller 8,3 20. I Europa är arbetslösheten 11 90. Skälet till att det gått bättre i Sverige är helt enkelt att vi fört en bättre politik. Det är inte konstigt att vi får beröm internationellt. Vår avancerade arbetsmarknadspolitik och vår industripolitik med socialt ansvar för vad som hänt med människorna under de nödvändiga strukturförändringarna är plusfaktorer för vår sysselsättning, liksom den starka fackföreningsrörelsen och den solidariska lönepolitiken. Detta är tillgångar när det gäller våra framsteg. Av reservationerna till utskottsbetänkandet framgår den borgerliga synen på lägre ungdomslöner och sämre A-kassenivåer. Reservationerna talar för sig själva, men de kommer att behandlas längre fram i debatten. Tyvärr vill moderaterna resonera om sådant som inte hör till betänkandet, nämligen A-kassorna som kommer att behandlas i en särskild proposition längre fram, och det är synd. Det vore bättre om vi resonerade om betänkande 11 i dag. Folkpartiet och centern vill anslå 300 milj.kr. mindre och moderaterna 380 milj.kr. mindre än vi socialdemokrater till arbetsmarknadspolitiken. Den besparingen kan visa sig ödesdiger om och när konjunkturen går ned. En hög arbetsmarknadspolitisk beredskap är alltid försvarbar. Till sist: Vi har all anledning att både vara stolta och känna glädje över att vi har en god arbetsmarknad. Vi i utskottet som gjorde en studieresa till Ungern och Frankrike kan se de tydliga skillnaderna både i fråga om ambitioner och insatser. När det gäller synpunkter på det som de borgerliga partiernas och vpk:s representanter anförde i sina inledningsanföranden skall jag be att få återkomma under replikskiftet. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer och motioner.

Herr talman! Det är möjligt att formalia kan rädda Bo Nilsson från en diskussion om 2,5 miljarder kronor till enskilda människors skydd och pengar till facket, men det blir i så fall bara ett temporärt lugn, Bo Nilsson. Det kommer, det kommer.

Det här tilltaget går litet för långt! I övrigt, herr talman, tror jag mig ha hört Bo Nilsson anförande tidigare. Hans uppfattningar påverkas inte av fakta, inte av verkligheten, inte av någonting. Det är som vanligt: han tror sig företräda något som numera t.o.m. är världsmästarkategori. Det är bara medaljen som fattas, Bo Nilsson! Han måste ha glömt den i dag. Han måste också ha glömt bort en mängd fakta som dagligen läggs på riksdagens bord och som tillförs debatten. Dessa fakta talar faktiskt om att Sverige inte kan fortsätta med ständiga devalveringar — det är precis vad som pågår. Då kommer vi att få grundläggande bekymmer som kommer att drabba enskilda människor. Det kanske går att klara situationen i dag — så länge devalveringarna tillåts fortsätta — med att ha den något högdragna attityd som jag tycker Bo Nilsson har, men det kommer inte att räcka särskilt länge. Den dagen kommer också då ni måste upp till bevis. Det är ingen förolämpning, herr talman, att ha en del kritiska saker att säga om socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik. Ni har inte gjort någonting! Jo, en sak har ni gjort: ni har sparat en del pengar. Den trygga AMS sysselsättningen har nämligen för vissa kategorier förkortats från heldag till halvdag. En del sådana saker har ni genomfört. Ni har tagit bort en del anslag. Det är delvis bra att ni försöker hålla tillbaka kostnaderna. Herr talman! Det är skillnad på arbetslinje och arbetslinje. Moderata samlingspartiet företräder i verklig mening arbetslinjen, nämligen målsättningen att ytterst skapa förutsättningar för riktiga jobb för de människor som söker sig ut på arbetsmarknaden. Det, Bo Nilsson, är en arbetslinje!

Herr talman! Bo Nilsson känner bekymmer över att det brister i samarbetet inom oppositionen, och det må så vara. Han säger t.ex. att mittenpartierna minsann inte har många reservationer tillsammans. Låt mig då erinra om att Bo Nilsson inte kommer att få igenom ett enda förslag här i kammaren utan att få stöd för det från något annat parti. På den punkten lever den socialdemokratiska minoritetsregeringen på samma villkor som den folkpartistiska minoritetsregeringen gjorde, vilken också behövde stöd från andra partier. Sådan är situationen, och detta lär vi nog få leva med. Dessa är de bästa siffrorna någonsin, jublar Bo Nilsson. Då vill han nog gärna jämföra med andra år då andra regeringar styrde Sverige. Ja, låt oss titta på de statistiska uppgifter som t.ex. riksdagens utredningstjänst kan ge oss. Utredningstjänsten lämnar följande genomsnittssiffror för den öppna arbetslösheten: 1987 var den 2,4 26, 1986 2,7 20, 1985 var arbetslösheten 2,8 90, 1984 var den 3,1 90 och 1983 var arbetslösheten 3,5 90. Det sista var det år då socialdemokraterna satte svenskt rekord i öppen arbetslöshet! De siffrorna skall jämföras med 1978 då vi hade 2,2 76 öppen arbetslöshet, 1979 2,1 Jo och 1980 då arbetslösheten var 2,0 70. De tre åren från folkpartiregeringens tid är alltså alla lägre än de fem hela socialdemokratiska år som jag har räknat upp — då har jag iakttagit den justering som anges, nämligen att man har en ny beräkningsmetod. Det kan naturligtvis vara tveksamt om siffrorna stämmer på varje hundradel. LO-tidningen skrev för bara någon vecka sedan att AMS-siffrorna inte är att lita på, men det är ju dem som regeringen i hög grad bygger sin diskussion på. Bo Nilsson berättade mycket levande här i talarstolen om den lilla USA-tripp som AMS-generalen hade gjort tillsammans med Volvochefen, då han fått så mycket sympati för den svenska arbetsmarknadspolitiken. Ja, det är fint, för det finns en stor uppslutning kring den svenska arbetsmarknadspolitiken och starkt stöd i denna kammare för den. Därför var det naturligtvis en riktig bedömning amerikanerna gjorde, då de sade att svensk arbetsmarknadspolitik internationellt sett ändå har varit lyckad. Symtomatiskt var också att denna socialistiske AMS-ambassadör tog med sig en god liberal på resan. Det tror jag att han gjorde rätt i. När vi talar om inflationsutvecklingen skall vi vara litet försiktiga. Det står i många av regeringens papper att den visserligen har minskat, men det är oroande att vi ligger så högt i förhållande till andra länder. Inflationsläget är alltså inte bra, och finansminister Feldt talar också om att avtalsrörelsen nu rör sig på katastrofnivåer för både arbetsmarknaden och den ekonomiska politiken. Läget är inte särskilt gott, Bo Nilsson.

Herr talman! Jag tycker att Bo Nilsson skall akta sig litet grand för att göra dessa internationella jämförelser med de sex borgerliga åren och de sex socialdemokratiska åren. Under de sex borgerliga åren hade vi bättre siffror nästan över lag än OECD-området i övrigt. Under de senaste sex socialdemokratiska åren har vi klart sämre siffror än OECD-området som helhet på de flesta områden. Det som skiljer är att det var ganska bekymmersamt att regera i lågkonjunktur. Nu har regeringen regerat i högkonjunktur. Jag ber Bo Nilsson bara tänka på en sådan sak: hur skulle bytesbalans, inflation och arbetslöshetstal ha sett ut om ni hade fått leva med ett oljepris på exempelvis 4 000—5 000 kr./m?? Det är nämligen ett jämförbart oljepris. Bo Nilsson tycker det är konstigt att vi har nämnt ordet regionalpolitik i vår reservation. Tyvärr är det ju så att brister i regionalpolitiken leder till flyttlasspolitik, och den gör anspråk på stora delar av det arbetsmarknadspolitiska anslaget. Detta är mycket enkla samband. Grundfelet i den socialdemokratiska regeringspolitiken är att man ser arbetsmarknadspolitiken för sig, småföretagspolitiken för sig, utbildningspolitiken för sig och regionalpolitiken som en restpost för sig. Det är detta som gör att vanligt folk drabbas så hårt, medan de riktigt, riktigt rika har blivit alldeles fantastiskt rika under den här sexårsperioden. Jag ber att få påminna Bo Nilsson om ett talesätt: Det är med pengar som med gödsel — de gläder ingen förrän man sprider dem. Herr talman! Tvärtemot vad den socialdemokratiske talesmannen Bo

Herr talman! Debattformerna förvånar mig litet grand, när Bo Nilsson inte tar tillfället i akt att gå utanför sitt i förväg skrivna manus och tillföra debatten litet extra stoff genom att fundera över vad de andra deltagarna har sagt. Det kanske skulle vara till fördel för debatten. Vi har ju inte så lång repliktid på oss sedan, allra helst Bo Nilsson. Samtidigt är det tragiskt att höra Bo Nilsson säga: Vårt främsta mål är att stärka konkurrenskraften. För egentligen innebär det att den socialdemokratiska rörelsen har gett sig in i den internationella kampen kapitalistiska länder och företag emellan att ha så låga löner som möjligt. Det handlar ju om att ha det lägsta löneläget. Det ligger en tragik i att socialdemokrater världen över tar på sig uppgiften för sin nations kapitalister att se till att lönerna är så låga och konkurrenskraftiga som möjligt. Nej, jag tecknar ingen nidbild av utvecklingen, och jag tar inte tillbaka någonting av vad jag sade om arbetslöshetspolitik. Vad jag har beskrivit hade Bo Nilsson tidigare kunnat kommentera. Har jag fel när jag säger att socialdemokratin bygger hela sin politik på kapitalismens tillväxt? Den kan vi ju se är ganska ojämn. Det är ingen egen politik man har. Som Bo Nilsson själv sade understödjer man den. Man har inget som helst inflytande över den. Man vill inte ens ha ett inflytande över den nationella utvecklingen. Jag tar inte alls tillbaka att effekterna då blir att man med öppna ögon ser att en halv miljon människor försvinner från arbetsmarknaden, på ett eller annat sätt. Sedan vill man ha beröm för den här utvecklingen! Men kan vi verkligen ge något beröm för de stora sociala problem som uppstår i vårt land i dag, med den ojämna fördelningen, de höga vinsterna i företagen, som inte investeras, lönenedpressningen, den maktkoncentration och den koncentration även geografiskt som sker varje vecka när någon maktgrupp håller på att slå ihop sig? Bo Nilsson säger ingenting. På de premisserna kanske det tillfälligt blir en låg arbetslöshet, men sedan då — vilken maktposition har Bo Nilsson i nästa skede? Hur känns det egentligen att vara med på denna tredje vägs färdriktning, där man tydligen inte styr ett enda dugg utan är tvungen att följa med och helst försöka ligga ett steg före borgerligheten?

Herr talman! Låt mig börja med att till Bengt Wittbom säga att pengarna i A-kassefrågan faktiskt är fackföreningsrörelsens och därmed medlemmarnas. Den diskussionen tycker jag vi kan ta när propositionen kommer till utskottet och sedermera till kammaren. Däremot skulle det vara intressant att höra vad Bengt Wittbom tycker om näringslivets organisationers enorma stöd till de borgerliga parterna. Det vore intressant att diskutera den saken nu, för det får vi inte en chans att göra här i kammaren annars. Bengt Wittbom frågade i sitt inledningsanförande: Vad har ni egentligen gjort för någonting? Jag tycker den statistik som flera, nästan allihop, har 83 använt visar vad vi har gjort under våra sex år. Jag tycker vi kan känna stolthet över det. Jag undrar om Bengt Wittbom känner samma stolthet över de sex borgerliga åren. Sedan sade han att vi hade haft tur. Det är som många har sagt: en bra regering och en bra målvakt skall ha tur, då blir resultaten därefter. Bengt Wittbom sade också att vi är högdragna. Det beror på att vi är stolta över våra resultat. Frågan är alltså: Är ni stolta över era resultat under de sex åren? Till folkpartiet och Elver Jonsson vill jag säga följande. Ni satsar 300 milj.kr. mindre än vi på arbetsmarknadspolitiken. När ni säger att arbetsmarknadspolitiken är viktig och att vi är överens i stora stycken, ligger det kanske en deli detta, men då vore det bra om vi också vore överens om satsningarna på arbetsmarknadspolitiken. Därför är det synd att det skiljer 300 milj.kr., vill jag påstå. Med de siffror som Elver Jonsson använder är det på det sättet att arbetslösheten steg drastiskt under de sista borgerliga åren. Sedan tog det några månader, kanske ett år, innan vi fick siffrorna att vända nedåt igen. Men sedan har de också gått nedåt hela tiden, och nu är de mycket låga. Börje Hörnlund tar upp åtgärderna i Norrbotten och frågar vad jag tycker om dem. Det är ju en socialdemokratisk länsarbetsdirektör som har gjort detta, så jag får väl översända en hälsning till honom och tacka för berömmet som han har fått här av centerpartisten Börje Hörnlund. Det är ju tur att det finns socialdemokrater i Norrbotten som kan göra bra insatser. Lars-Ove Hagberg vill gärna predika elände och elände. Men det är ju inte på det sättet! Den statistik som flera här har använt vill jag också använda. Vi har trots allt skapat 160 000 nya jobb under den här tiden, och de flesta är faktiskt industrijobb. Man kan alltså inte säga att det har gått dåligt för Sverige under den perioden. Till sist vill jag säga att jag tycker arbetsförmedlingen har gjort ett gott jobb. AMS har effektiviserat sin verksamhet och decentraliserat med över 500 personer, som jag sade, och länsarbetsnämnderna har gjort liknande insatser. Jag tycker det finns skäl att ge arbetsförmedlingarna ett berömmande ord.

Herr talman! Det är klart att hade en borgerlig regering oansvarigt drivit en politik som innebar en kontinuerligt pågående devalvering, haft oljepriser på dagens nivå och haft en dragkraft i amerikansk ekonomi, så hade det nog varit bättre. Bo Nilsson vill diskutera det förgångna, och det passar ju bra för en representant för det förgångnas parti. Vi vill tala om framtiden, Bo Nilsson. Vi frågar er: Vad skall ni göra? Vi frågar: Är ni inte oroade över den utveckling som sker? Inga svar — ingenting! Bo Nilsson tycker att det räcker att titta i statistiken. Litet insikt borde Bo Nilsson ha. Han är en erfaren kommunalpolitiker, som är van att ha egna ståndpunkter och driva egna. frågor. Det vore bra om han också här i riksdagen vågade flyga litet på egna vingar. Jag tror att vi då skulle kunna föra en bättre diskussion. Bo Nilsson jämför regerande med idrott och spel. Det är möjligt att ni betraktar det såsom en fotbollsmatch att styra Sverige. Det Prot. 1987/88:99 gör inte vi. Och då debatterar vi inte riktigt utifrån samma utgångspunkt. 13 april 1988 Fortsätt ni med fotbollsträningen, så skall vi fortsätta att driva sakfrågorna kring de förändringar som behövs i svensk politik. Herr talman! När det gäller pengar och sparande kan jag säga att ni faktiskt sparar rätt rejält på arbetsmarknadspolitiken. Ni brukar fråga oss ibland om vi har ytterligare sparförslag. Ni har delvis sparat bra! Bo Nilsson säger att det behövs mycket pengar. Men hur kan det komma sig att 200-300-400 miljoner som har anslagits till arbetsmarknadspolitiken kan ligga och ”guppa” i flera år — och upptäckas först då det blir revision? Varför har inte det medfört några konsekvenser? Herr talman! Allting bör föras ned till sin realistiska nivå. När socialdemokraterna tittar ut över världen och Europa tittar de bara där det finns konservativa och liberala regeringar. Men Bo Nilsson har en partikamrat som heter Felipe Gonzales. Bo Nilsson har socialistiska partikamrater i Grekland, och socialdemokraterna höll på att riva ned Frankrike, osv. Detta glömmer han bort. Jag har full förståelse för detta. Det tillhör debatten. Men det ger en mer realistisk förklaring till att det ser ut som det gör i Europa om man också nämner dessa fakta. Vinnare brukar få medalj, och ni är vana att dela ut saker och ting: Länsarbetsdirektörsplatser till trogna socialdemokrater, exempelvis i Norrbotten, och en del annat — och sist men inte minst 2,5 miljarder till socialdemokratiskt dominerade fackförbund. Men jag tror att man borta på Sveavägen efter den här debatten blir litet skakad och förhoppningsvis inte längre är lika säker på att det kommer att rasa in ytterligare stora miljonbidrag till valrörelsen — detta beroende på att det inte är lika säkert som tidigare att ni kommer att få igenom ert förslag i Sveriges riksdag.

Herr talman! Bo Nilsson nämner anslagets totala volym. Jag ställde faktiskt i mitt inledningsanförande frågan om det är rimligt att lägga 17 miljarder kronor på arbetsmarknadsåtgärder i en exeptionellt god konjunktur. Jag ställde frågan mot bakgrund av hur mycket vi med liknande ambitionsnivå skall behöva lägga i en dämpad konjunktur. Jag tror att innehållet i våra förslag är viktigast. Den linje som skär igenom detta betänkande är att vi från folkpartiet bl.a. vill hålla tillbaka byråkratin till förmån för handikappade, ungdomar, starta eget-aktiviteter och för att Samhall skall få ta emot ytterligare 500 arbetshandikappade. Bo Nilsson sade att när ni tog över regeringsmakten 1982 var arbetslösheten mycket hög. Visst var den det. Låt oss erkänna att den var hög efter svenska förhållanden. Vi hade genomgått den svåraste lågkonjunkturen någonsin sedan krigsåren, och därför hade vi en svår situation. Bo Nilsson säger vidare: Sedan har det gått nedåt hela tiden. Det höll på att leda min tanke litet fel — men jag förstod naturligtvis att han avsåg arbetslöshetssiffrorna. Och det är riktigt. Men märk väl att alla snittsiffror för de 5,5 åren ligger högre än de tre år jag jämförde med — bl.a. den tid då folkpartiet hade det yttersta ansvaret för sysselsättningspolitiken. Bo Nilsson säger också att sysselsättningen har ökat — som om det vore 85 något nytt för den här regeringstiden. En sådan ökning skedde också under de sex år som vi hade regeringsmakten — och det vore underligt om inte sysselsättningen skulle öka nu, när vi har en högkonjunktur. En sak till: Under de åren genomfördes också en rad reformer, flera i enighet. Vi fick en ny semesterlag. Vi fick en förbättrad arbetsmiljölag. Vi fick Samhällsföretag inrättat. Vi gjorde också familjepolitiska insatser till förmån för arbetslivet, och vi genomdrev reformer även mot socialdemokraternas vilja. Den mest publika var jämställdhetslagen, där socialdemokraterna två gånger i denna kammare bjöd spetsen mot det lagförslaget — medan ni i dag berömmer er av att ha varit med om att genomföra den. En sådan här jämförelse visar att vi ibland är bra, ibland mindre bra — men egentligen är vi ganska lika. Och, herr talman, jag känner ändå mest tillfredsställelse över att vi i de stora frågorna är mycket eniga om att vi bör satsa på en aktiv arbetsmarknadspolitik till glädje för alla medborgare.

Herr talman! Även i utskottets handlingar slås fast att den största sysselsättningsökningen har skett inom industrin och den privata tjänstesektorn. Men industrin har inte direkt växt i glesbygd. Den har växt på annat håll. Framför allt är det ett ökat kapacitetsutnyttjande som har skapat sysselsättningsökningen. Och tjänstesektorn — den andra delen — har växt kring koncentrationsområdena, vilket skapar den regionala obalansen. Jag vill inte kalla det att jag predikar elände då jag påpekar att människor mår mycket dåligt av den här utvecklingen, när de tvingas följa med i kapitalets strukturutveckling, på dess villkor — understödda av regeringen på alla sätt. Flyttlasspolitiken är ett exempel. Äldre arbetskraft och arbetshandikappade har det svårt i dag. Ungdomarna är inte de som först får plats på arbetsmarknaden. Kvinnornas löneläge har inte förbättrats under 1980-talet, utan det är tvärtom trots lönenedpressningen totalt hos den arbetande befolkningen. Det har också skett en lönespridning. Priset för stödet till kapitalet är att man gynnar vissa s.k. duktiga människor, som efterfrågas av kapitalet, medan de andra vanliga människorna, som bär upp samhället, har fått utstå mycket stora påfrestningar. Det är därför statistiken inte stämmer med den vanliga arbetarens villkor — och det finner man när man kommer ut i industrin. Jag har inte fått någon reallöneökning, säger många. Ja men, säger regeringen, vi har enligt statistiken en reallöneökning. — Har jag fått någon ökning, säger många, är det av arbetsprestationen. Det kan t.o.m. vara så att det som ser ut som en löneökning egentligen består av rationaliseringar. Det är klart att det är ett elände för de människor som tvingas bära upp Bo Nilssons vackra statistik. Det är ju så — någon har betalat priset. Har storföretagen i dag nära 300 miljarder i likvida medel när investeringar och produktion är avklarade, då måste några människor i det här landet betala det. Jag tycker att det är beklagligt att arbetarrörelsemänniskor som Bo Nilsson och andra skall tvingas föra en politik som understöder kapitalet i stället för att själva kräva 4 miljarder kronor för att kunna skapa fasta jobb! Vi borde börja på den offentliga verksamheten, som är högaktuell i dag: Vård, omsorg och skola. Det skulle ge ett bra resultat även för socialdemokratin!

Herr talman! Det brukar, Bo Nilsson, vara ovanligt lätt att sätta 13 april 1988 partibeteckning på anställda i AMS, länsarbetsnämnder och arbetsförmedling. Under många år var det nämligen nästan omöjligt att komma in i de jobben om man inte var aktiv socialdemokrat. Jag vill ändå, efter att ha lärt känna länsarbetsnämndens direktör i Norrbotten under ett antal år, bl.a. under dennes tid i Västerbotten, säga att han inte visade någonting utåt utan var en rakt igenom oförvitlig tjänsteman, och det är sådana man vill ha i statliga verk och organisationer. Sedan vill jag säga litet grand om den allmänna arbetslöshetsförsäkringen.

Herr talman! Bengt Wittbom frågade vad socialdemokraterna tänker göra i framtiden när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Jag vill bara kort svara att vi satsar 380 milj.kr. mer än moderaterna på arbetsmarknadspolitik. Ni säger att arbetsförmedlingen skall göra upp en personlig plan för varje ung människa, men när vi säger att det skall tillsättas 250 nya arbetsförmedlare eller 100 nya tjänster i AMI yrkar ni avslag. Samtidigt som ni kräver bättre service yrkar ni avslag på förslaget om fler tjänster för att ge denna service. Sedan talade Bengt Wittbom om det förgångna. Jag hoppas då att den borgerliga perioden tillhör det förgångna, så att vi slipper få en ny sådan period att jämföra med, om den blir lika dålig som den senaste sexårsperioden. Elver Jonsson talar för en treårig ram för Samhall. Det kommer att startas en försöksverksamhet till hösten med 3-åriga ramar bl.a. för AMS, så det är saker på gång. Om detta kan införas för Samhall så småningom får vi se när försöksverksamheten har genomförts. Vi socialdemokrater säger inte nej till det, utan vi säger ja till försöksverksamhet. Till Elver Jonsson vill jag också säga att ni tyvärr har yrkat avslag på satsningen på AMI. Det är synd, med tanke på samhörigheten. Det är mycket viktigt att de som har det svårast i arbetslivet får service så att de kan komma ut och få jobb. Jag beklagar djupt att ni har yrkat avslag på satsningen på AMI. ; Statistiken går att använda hur som helst — det sägs ju att allt kan bevisas med statistik. Trots allt är det ändå fler än någonsin som har jobb nu — det går inte att förneka, Elver Jonsson. När det gäller Börje Hörnlunds resonemang om länsarbetsdirektören erkänner jag att mitt uttalande inte var bra. Det är naturligtvis nämnden i Norrbotten, som är socialdemokratisk, som skall stå för den verksamhet som det gäller. Därför vill jag alltså ändra ordet länsarbetsdirektören till länsarbetsnämnden. Jag vill till sist säga till Lars-Ove Hagberg att en arbetstidsutredning studerar hur arbetstidsfrågan skall lösas framöver. Det finns ett kongressbe 87 slut om detta, så vi nonchalerar inte frågan, men den behöver utredas ytterligare. Innan satsningen på den offentliga sektorn kan göras måste ekonomin saneras — de borgerliga förstörde ju ekonomin. Sedan skall vi satsa på vården och den offentliga sektorn, det kan jag lova. Slutligen är det naturligtvis riktigt att vi stöder näringslivets tillväxt, och på det sättet har det också blivit många nya jobb.

Herr talman! I måndags gjorde jag studiebesök i skolor i Blekinge. På Spandelstorpsskolan i Karlskrona visade rektor Ingvar Ritz det klassrum där en blind pojke var en av eleverna. Tyvärr hade klassen lämnat skolan för dagen när vi kom, men rektor berättade engagerat om den utrustning som krävdes för den blinde pojken — för övrigt den ende blinde eleven i grundskolan i Karlskrona — och hur undervisningen bedrevs både individuellt och tillsammans med övriga elever i klassen. Jag frågade om skolgång för en blind elev i en vanlig klass är att föredra framför skolgång i en skola för enbart blinda, som det var förr. Rektorn hade erfarenheter från andra kommuner och från den tid när alla blinda barn gick i särskilda skolor för blinda, t.ex. Tomteboda här i Stockholm. Rektorn berättade att han minns en blind flicka som varje fredagskväll klev av tåget i Skövde, där föräldrarna mötte. Självfallet var hon glad över att få vara hemma under helgen tills hon på söndagseftermiddagen reste tillbaka till Stockholm och Tomteboda blindskola. Hon umgicks enbart med föräldrarna och en syster. Någon kontakt med jämnåriga i byn blev det inte. Jämför detta med vår elev här i skolan, sade rektorn. Han smälter in i kamratkretsen. Barn i denna ålder tar ett handikapp mycket naturligt. Det är så självklart för eleverna i klassen att vara till hands och att hjälpa till i skolarbetet om det behövs. Eleven får också ständigt leva tillsammans med sina föräldrar och syskon. Detta har stor betydelse för vuxenlivet och pojkens framtida roll i arbetslivet. Vi gick vidare i skolan, som också hade en träningsskola för ett antal elever med andra fysiska och psykiska handikapp. Vi diskuterade med lärarna dessa elevers möjligheter att få arbete i framtiden. De berättade, att även om möjligheterna till arbete har ökat under de senaste 10—20 åren märks det i kontakterna över länsgränsen att den stora ungdomsarbetslösheten i Blekinge inte minst drabbar just de handikappade ungdomarna. Vi träffade en grupp handikappade som hade gjort ett studiebesök inne i staden. Det är viktigt att de får öva sig i att ta rätt buss in till staden, att betala för resan osv., sade lärarna. Det är också viktigt att de lär sig hitta. En av lärarna påpekade för oss att det är förvånansvärt många människor på bussar eller på gator som reagerar negativt när de möter de handikappade. Med negativt menade läraren inte att ffämmande människor gav uttryck för detta i ord eller så. Nej, en del människor reagerar med sättet att stirra, med minspelet, med kroppsspråket eller med viskningar sinsemellan. Prot. 1987/88:99 Varför reagerar människor så här? Är det ett slags avståndstagande, är det 13 april 1988 rädsla eller likgiltighet? Varför kan man inte le vänligt i stället? frågade läraren. Dessa barn och ungdomar behöver så mycket vänlighet, kärlek och omtanke. En annan lärare vid en liknande skola i en annan kommun sade till mig för en tid sedan, att i dag har svensken i gemen alltmer vant sig vid att människor som han möter på gatan kan komma från Vietnam, Afrika eller Chile och att de kan se annorlunda ut. Svensken ”stirrar” inte längre som han gjorde tidigare. Detsamma kan glädjande nog sägas om människor på arbetsplatserna, menade denne lärare, även om det på sina håll bedrivs viss mobbning gentemot invandrare. Men, sade läraren, kommer det en handikappad på gatan — exempelvis en utvecklingsstörd med ett ovanligt ansiktsuttryck — då stirrar svensken. Vad beror det på? Tradition, fördomar, brist på kunskap, eller ett slags rädsla? Tyvärr påverkar detta fortfarande arbetsgivarnas inställning till arbete för handikappade, och det påverkar även människor i allmänhet ute på våra arbetsplatser. Brister vi när det gäller att ge människor grundläggande kunskap om handikappade, och att informera över huvud taget om handikappade? Visst görs det en hel del på det här området via socialbudgeten. Vi ger 50—60 milj.kr. till handikapporganisationer. En stor del av dessa pengar skall användas till information, och så sker också. FUB-kontakt, en alldels utmärkt tidning på ett 40-tal sidor som kommer ut sex gånger per år, är ett exempel på denna information. I det senaste numret, som jag fick i min hand här för ett par dagar sedan, berättar man om den affischkampanj, Radiohjälpskampanjen, som just nu pågår. På en affisch möter man en grabb i en rullstol. Han säger: ”Du drömmer om framtiden. Det gör jag också.” Jag är ganska säker på att den grabben, och många, många andra handikappade, vill ha ett meningsfullt arbete — precis som vi andra. Vi har världens minsta arbetslöshet — men ändå problem när det gäller att ordna jobb åt exempelvis handikappade ungdomar. Klarar vi inte denna uppgift nu, när arbetslösheten är så liten — då kan man faktiskt undra om vi någonsin klarar den. Men det görs ju så mycket, säger någon — och det visar det betänkande som vi behandlar i dag. Vi satsar 7—8 miljarder på arbetsmarknadspolitiska insatser för handikappade. Alla partier är besjälade av en önskan att det görs så mycket som möjligt för dessa våra mer eller mindre drabbade medmänniskor. Och ändå kan det göras mer. Alla söker vi lösningar, alla är vi öppna för att pröva nya idéer och lösningar. Kanske vi kan göra mer genom att satsa mer på information, riktad just till arbetsgivare och till arbetsplatsernas människor, om de resurser som de handikappade besitter. Herr talman! I detta anförande har jag inte nämnt en enda motion eller en enda reservation — och detta är mycket medvetet. Jag har inte heller kritiserat regeringens proposition; kritik och alternativa förslag finns i reservationerna. Nej, det här anförandet är ett stöd till Förbundet för utvecklingsstörda barn, och många andra förbund som arbetar på samma sätt, och ett stöd till 89 affischen där grabben i rullstolen säger till svenska folket: ”Du drömmer om framtiden. Det gör jag också.” Herr talman! Jag hade tänkt sluta mitt anförande här. Men jag måste bemöta något som jag hörde Bo Nilsson säga i sitt anförande. Jag vet inte riktigt om det var en felsägning eller inte, men han påstod att vi hade sagt nej till de 250 nya arbetsförmedlingstjänsterna. Därför måste jag i alla fall gå in på en av detaljerna i betänkandet. Snälla Bo Nilsson! Det är de andra partierna som säger nej. Moderaterna står ju bakom betänkandet i detta avseende. Det var bara det jag ville tillfoga i mitt anförande — på grund av vad som kanske var en felsägning av Bo Nilsson.